Fru talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att samtal om arbetsskadeförsäkringen är på gång, men det hindrar ju inte att samordningstiden skulle ha kunnat förlängas i syfte att spara resurser. Statsrådet sade att det finns olika uppfattningar om arbetsskadeförsäkringen. Det är förvisso sant, men det är ingen som har kunnat påstå att arbetsskadeförsäkringen med nuvarande utformning ger någon information om arbetsmiljö, som man kan ha nytta av. Det är inte heller någon som kan säga att man påskyndar rehabilitering med nuvarande arbetsskadeförsäkring. Tvärtom, har alla vittnesmål gått i motsatt riktning. Rehabilitering förhindras med nuvarande arbetsskadeförsäkring, och kostnaden skall vi bara inte tala om. Det hade varit värt att pröva med att förlänga samordningstiderna i avvaktan på att samtalen skall ge resultat. Då hade vi kanske kunnat komma till rätta med arbetsskadeförsäkringen, så att vi hade sluppit det här hindret. I motsats till statsrådet tror jag att arbetsskadeförsäkringen reser hinder i vägen för rehabilitering, även när det införs rehabiliteringspenning. Frågan om den lagfästa sjuklönen skall ju, om jag har förstått det hela rätt, behandlas den 11 juni i denna kammare. Utskottet arbetar med förslaget, och såvitt jag kan se finns det inget som förhindrar ett genomförande. Det är enda hotet som finns är statsrådets egen skrivning i propositionsförslaget. Jag hoppas att detta hot om att propositionen skall dras tillbaka om man inte får en lika -- behandling inte skall förverkligas. Det finns som vanligt anledning att säga att det som görs kommer för sent och att det är för litet. Många goda tillfällen till att förändra hela sjukförsäkringssystemet och arbetsskadeförsäkringen har försuttits. Det hade kunnat göras betydligt tidigare, om man hade velat ta detta initiativ, men viljan har ju saknats till för några år sedan. Det är synd att det har dragit ut på tiden så mycket. Arbetslinjen är naturligtvis att föredra, men i en lågkonjunktur är det mer bekymmersamt att rehabilitera till ett arbete när läget på arbetsmarknaden är mycket ansträngt. Socialdemokraterna får ta på sig ansvaret för att man inte har lyckats att klara arbetsmarknaden när det gäller antalet arbetstillfällen. Det kommer naturligtvis också att påverka möjligheterna att göra rehabiliteringsersättningen effektiv.

Fru talman! Jag håller med Karin Israelsson om att det hade varit bra med en samordning av sjuk och arbetsskadeförsäkringen från 90 till 180 dagar. Det hade i varje fall löst ett litet problem. Vi har en viss erfarenhet av dessa frågor, socialministern, och inte bara Gullan Lindblad utan även jag. Jag har mött regler som har gjort att mycket unga människor, t.ex. metallarbetare, inte har velat rehabilitera sig och gå över till ett nytt arbete, därför att reglerna har rest hinder i vägen. Det är beklämmande, framför allt när dessa människor kommer underfund med vart åt det bär för dem. Jag är helt övertygad om att rehabiliteringsarbetet kommer att påverkas mycket starkt av att det inte har blivit någon ordning på arbetsskadeförsäkringen. Socialministern talade om eländet med arbetsskadeförsäkringen. Det är faktiskt riksdagens revisorer -- där alla partier finns företrädda -- som talar om rehabiliteringshinder, om att rehabilitering har marginell betydelse i denna försäkring och om att försäkringen måste omformas så att den blir ett ekonomiskt styrmedel. Det är ingenting som jag eller folkpartiet har hittat på, utan det är ett uttalande från riksdagens revisorer. Jag ställde en enda fråga till socialministern om när praxis sedan skall behandlas tillsammans med parterna, men jag är inte ett dugg intresserad av vilken välrenommerad ordförande som skall ta itu med detta, utan jag är intresserad av när denna grupp skall sätta i gång att arbeta. Jag litar inte på den socialdemokratiska regeringen. Ni har lurat både mig och folkpartiet tillräckligt många gånger, så det får räcka med det. Men jag kan kanske få ett besked. Den verkligt intressanta frågan i dag är: När blir detta av? Jag vill sedan återkomma till en fråga som socialministern kan svara på i slutvarvet och passa på att undervisa oss litet grand. Socialministern sade att arbetslivsfonderna har skjutit fart på arbetsmiljöarbetet. Om jag inte hörde fel, uttryckte arbetsmarknadsministern någonting om att hon inte hade något statistik att ge över vart åt det bär och vad som sker. Har socialministern tillgång till någon annan statistik, vore det ju alldeles utmärkt. Då kanske vi kunde få veta det. Det är intressant med arbetsmiljöarbetet, eftersom det är så oerhört viktigt och det, som Nils-Olof Gustafsson påpekade, berör ju oss alla. Kan vi få veta om arbetsmiljöarbetet går framåt och vad det är som händer och sker? Det tror jag att kammaren skulle vara tacksam för. Dessutom vill jag gärna ha svar på min fråga.
Fru talman! Om jag uppfattade det hela rätt, sade socialministern att de handikappade hade vissa negativa erfarenheter av främjandelagen. Hon sade någonting om att de inte kunde komma tillbaka efteråt. Jag missade kanske något led, för jag förstod inte riktigt. Mina erfarenheter av främjandelagen, som jag tror stämmer överens med arbetsmarknadsmyndigheternas och de handikappades erfarenheter, är att främjandelagen inte används alls, eftersom det inte går att använda den lagen. Anledningen är att det saknas tillämpningsföreskrifter och sanktionsmöjligheter. Dessutom saknar AMS resurser för att se till att lagen följs upp och används. Min fråga löd: Är regeringen villig att ändra på främjandelagen, så att den går att anpassa om det visar sig att förslaget om att ge arbetsgivaren ansvar för rehabilitering skulle få negativa effekter för människor med funktionshinder och deras möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden? Jag tänker inte här avkräva ett löfte om en ändring av främjandelagen, men jag vore nöjd om socialministern uttalade att det är regeringens mening att noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden när det gäller de handikappade, så att de inte påverkas negativt av denna lag. När jag ställde mina frågor om pengar till sjukvården och till rehabiliteringen, ville jag inte ha de allmänna svepande svaren om att man skall satsa pengar på en aktiv yrkesrehabilitering. Jag är intresserad av hur det blir med de berörda yrkesgrupperna, som direkt skall arbeta med de människor som skall rehabiliteras, dvs. sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi vet att dessa områden inte prioriteras i dag inom sjukvården just för att sjukvården har ont om pengar och därför prioriterar andra mera akuta områden. Jag vill alltså veta om regeringen har funderat något på om det kanske behövs ökade resurser till dessa områden inom sjukvården. Rehabiliteringsberedningen pekar direkt ut dessa områden. Därutöver nämner man primärvårdens behov av resurser för att man skall kunna lyckas med en aktiv rehabilitering.

Fru talman! Jag hade tillfälle att diskutera med fru talmannen vid en debatt häromdagen, då jag fick anledning att använda uttrycket ''löfte, målsättning och ambitioner''. Denna formulering förföljde mig som om jag hade gjort årets tavla, och jag har fått äta upp det jag sade ett hundratal gånger av vänner, bekanta, barn och deras bekanta. Jag bjuder på den tavlan -- med ram, om det skulle behövas. Jag skall vara mycket försiktig när det gäller formuleringar av liknande slag. Det lovade jag mig själv under de efterföljande veckorna. När det gäller övergång från sjukpenning till förtidspension, Gullan Lindblad, tycker jag inte att man har fog att göra den hårdragna tolkning som man gör av texten i denna proposition, s. 71, p. 4.1. Gullan Lindblad sade att det är mycket som är eländigt i Sverige. Om det nu finns saker som inte fungerar bra i Sverige, har moderaterna med en osviklig precision lyckats sammanställa dessa. Men man ger inte det som är ljust, optimistiskt eller möjligt en chans när det gäller att arbeta för den svenska välfärden, oavsett om det har rört sig om arbetsskador, rehabilitering, socialförsäkring eller vilket annat område som det än må vara fråga om. Sigge Godin säger att han har mött unga som inte vill rehabiliteras. Jag har frågat varje försäkringskassa som jag har varit på, jag har frågat inom fackföreningsrörelsen och jag har frågat arbetsgivare: Visa mig denna person som inte vill gå i rehabilitering när sådan erbjuds, därför att arbetsskadeförsäkringen lägger hinder i vägen! Jag har faktiskt bett om det just för att få konkreta exempel -- det är lättare att se problemet om man har sådana. Jag har ännu inte fått ett enda sådant exempel. Sigge Godin! Jag är ledsen, inte över att det inte finns några exempel, men därför att det i så fall hade varit lättare att göra någonting. Nu skall vi göra någonting ändå, och vi håller på att gå igenom hur arbetsgruppen skall se ut. Jag kan inte säga något datum, och efter den tidigare debatten med Sigge Godin är jag försiktig med att ange något sådant, men jag kan försäkra att det pågår ett arbete för fullt, både med parterna och övriga med att studera praxis och gå igenom övriga frågor inom arbetsskadeförsäkringen. Till Margó Ingvardsson vill jag säga att de resurser som jag anvisade är till för att peka ut flaskhalsar inom sjukvård och socialförsäkring. De överenskommelser som har gjorts mellan landstingen och försäkringskassorna i länen har syftat till att klargöra vad som utgjort hinder för att få ned ohälsotalen i resp. län. Jag är inte insatt i överenskommelserna i samtliga län, men de konkreta insatser som har gjorts har varierat mycket, alltifrån operationsinsatser till primärvårdinsatser. Vad gäller främjandelagen talar erfarenheterna för att alla andra insatser har gett bättre effekt. De två konkreta fall som jag spontant kunde dra mig till minnes hade just som effekt att arbetsförmedlingen efter de tillfällena inte kunde komma tillbaka till de två utpekade arbetsplatserna. Allt talar alltså för att positiva insatser, samtal med folk på arbetsplatserna, medarbete och stöd på arbetsplatserna ger en mycket bättre effekt för unga handikappade och för sådana som tidigare har varit utslagna från arbetsmarknaden, dvs. handikappade som behöver komma tillbaka till arbetslivet. På den konkreta frågan om jag är beredd att mycket nogrant följa detta, så att handikappade inte hamnar utanför arbetsmarknaden, är svaret ja.
Herr talman! Jag vill bara säga apropå talet om elände att det var fru socialministern själv som förde in det begreppet i debatten. Men vi kan gärna kalla det bekymmer i stället, och jag är bekymrad över de olika socialförsäkringarnas utveckling. En del system har helt klappat ihop. Vi har diskuterat ett av dem i dag, nämligen arbetsskadeförsäkringen, med en arbetsskadefond som för närvarande har ett underskott på 14 miljarder kronor. Vi tar i dag medel direkt från våra plånböcker till denna försäkring, som ger kompensation i övermått -- 90 % av skadorna blir godkända. Jag är fortfarande besviken för att vi inte fick uppgift om när vi kan vänta besked i frågan, men nu vet vi i alla fall att ni talar med varandra, och det är vackert så. Vad gäller den hårdragna tolkningen i frågan om pensionering efter ett år vill jag erinra om att samtliga partier i utskottet står bakom det underkännande av skrivningarna som vi har talat om. Jag tycker att det klart visar att det var en mycket hård skrivning. Nåväl, jag hoppas att vi är överens om att det blir så som utskottet har sagt, dvs. ett nej till detta. Socialministern insinuerade att jag skulle glädja mig åt de sänkta kompensationsnivåerna. Jag gläder mig åt att vi får hyfs på en försäkring som svämmar över alla breddar och som ger mer ersättning till människor som sjukskriver sig än till dem som går till jobbet. Det är väl en offentlig hemlighet att så har varit fallet. Skall vi behålla respekten för socialförsäkringarna, så att alla ställer upp för dem, är det viktigt att vi inte överkompenserar, inte har timsjukpenningar som ger denna effekt osv. Jag vill till sist fråga om socialministern är beredd att allvarligt överväga ett förslag om tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag. Det kan inte vara rimligt att en person som har tre fjärdedels arbetsförmåga måste pensionera sig till hälften. Låt mig ge två konkreta exempel. En gynekolog i Arvika, som inget hellre vill än jobba på sin 3/4-delstid, tvingas nu vara förtidspensionär till hälften, vilket kostar landstinget dyra slantar och ger henne en mycket tråkig tillvaro. En ung man i södra Sverige som är vad man tidigare kallade dvärg, alltså en mycket liten person, orkar jobba till tre fjärdedelar, men inte helt. Med den ersättning som han får hamnar han mellan stolarna på socialbyrån. Han får inte ordentlig kompensation någonstans. Vad svarar socialministern denne lille man, som ingenting hellre vill än klara sig på det som han kan tjäna ihop?

Herr talman! Den person som jag hänvisat till vägrade på grund av regelsystemet, socialministern -- icke enbart på grund av arbetsskadeförsäkringen utan på grund av alla de regler som vi har på området -- att gå med på rehabilitering och att återgå i arbete. Av sekretesskäl kan jag självfallet inte peka ut personen, men vi kan talas vid i annat sammanhang om vederbörande. Jag har varit fem år här i riksdagen, och det gäller ett ganska gammalt ärende, i varje fall fyra och ett halvt år. Andra har handlagt det efter mig. Vi får inte ha sådana regler när sådana här frågor praktiskt skall handläggas. Bekymret är att om otaliga regleringar omöjliggör saker och ting, kommer man ingen vart. Jag tror vidare att socialministern skall tala med flera handläggare. Det finns fler exempel. Tillbaka till frågan om datumet. Vi skulle inte få något exakt datum för när praxisdiskussionen skulle sätta i gång. Det spelar inte så stor roll för min del, för jag litar ändå inte på ett sådant datum, men kanske kan vi ändå få ett ungefärligt besked. En någorlunda hygglig tidsangivelse skulle kunna vara före eller efter valet -- låt mig säga det utan att vara alltför elak. Tillbaka till arbetsmiljöarbetet. Vad har arbetslivsfonden betytt? Arbetsmarknadsministern hade ingen statistik, sade hon för någon timme sedan. Har socialministern något annat intressant att delge oss, så kan det bli en positiv avslutning på denna debatt.
Herr talman! Gullan Lindblad frågade om jag står fast vid minskningen av sjukpenningen. Ja, självfallet gör jag det. Men jag har varit ute på många försäkringskassor sedan den genomfördes, och jag vill säga några saker i anslutning till det. För det första: Det har definitivt inte inträffat något kaos i sjukförsäkringssystemet på grund av den ändringen. För det andra: Det finns en begynnande signal om att personer går till jobbet fastän de borde ha stannat hemma. För dem som har de lägsta lönerna och som har få kronor på marginalen är detta avgörande för att de inte skall anse sig ha råd att vara hemma. Detta måste vi följa upp. För det tredje: Vad beträffar fusk är det naturligtvis bra att sådant beivras, oavsett var det förekommer. Sedan konstaterade jag att utskottet i sin skrivning när det gäller förtidspensioneringen säger att regeringen inte föreslår någon ändring. På den punkten borde vi alltså rimligen vara överens. Till Sigge Godin vill jag säga att datumet självfallet ligger före valet. Det blir några dagar före detta, men jag vill ändå inte ange något bestämt datum. Beträffande arbetslivsfonderna har jag inte någon statistik, men här handlar det om genomgångar direkt på stället, på de arbetsplatser där man har fått pengar till arbetsmiljöinsatser. Det rör sig för min personliga del om ett femtontal genomgångar. Jag fick ett antal redovisningar i anslutning till genomgång av den offentliga sektorn, där man fått fram mycket intressanta projekt med medel från arbetslivsfonden för pilotarbete på arbetsmiljöområdet. Detta är kopplat till en hel del som gjorts med nya aktörer på rehabiliteringens område. Sammantaget ger det i varje fall mig en alldeles klar fingervisning om att det definitivt gäller ett både konkret och seriöst arbete, som kommer att leda till ordentliga och positiva resultat för folkhälsan i Sverige. Det tycker jag är mycket positivt.

Herr talman! Det finns i dag i vårt samhälle inget område där vi anser att verksamheten befrämjas av monopollagstiftning. Vi kan se detta i vårt eget land, men också utomlands. Med monopol stagnerar produktionen av såväl tjänster som varor, och förmågan att hävda sig på marknaderna förloras. Verksamheten blir dyr, stelbent, byråkratisk och ineffektiv. Min första fråga till Sten Östlund är: Delar Sten Östlund denna min mening? Avsaknad av konkurrens som drivkraft och stimulans konserverar verksamheten och förhindrar därigenom en offensiv utveckling. Detta gäller i allra högsta grad även vår arbetsförmedlingsverksamhet, som alltsedan 1935 styrts av monopollagstiftning. Regeringens förslag till ny arbetsförmedlingslag följer i stort sett den gamla lagen. Det är ett hårdnackat försvar för en fortsättning på den gamla monopollagstiftningen. Som jag ser det fyller arbetsförmedlingsmonopolet ingen annan funktion än att skydda AMS från konkurrens. Samtidigt tillfredsställer den socialdemokratins djupt liggande motvilja mot privat företagsamhet. Något annat skäl finns inte för att bibehålla en i vissa avseenden ineffektiv verksamhetsform, som alltfort konserverar en gammal och sämre fungerande arbetsmarknad som saknar mycket av den virilitet som måste känneteckna en ny tids ansträngningar att nå bättre resultat. Regeringens förslag som vi nu debatterar bortser från att 1935 års Sverige ligger ljusår från 1991 års offensiva, högteknologiska och mångfasetterade Sverige. Mer än ett halvt sekel -- så länge sedan är det vi fick den nu gällande arbetsförmedlingslagen. Regeringens förslag tar inte tillräcklig hänsyn till att så lång tid har förflutit sedan vi fick den lag om arbetsförmedling utan vinstsyfte som fortfarande gäller. I propositionen förs ett tämligen ingående resonemang om för och nackdelar med monopol. I det resonemanget kommer regeringen fram till att arbetsförmedlingens tre funktioner -- information, förmedling, marknadspåverkan -- skulle försämras om monopolet avskaffades. Detta, herr talman, är ju helt befängt. I stället är det ju så, att genom den utveckling inom dataområdet som vi haft är det ju möjligt och naturligt enkelt att förmedla dessa tre funktioners tjänster från ett otal även privata förmedlingar. Vi behöver bara se vad som åstadkommits inom reseförmedlingsområdet de senaste åren för att förstå att argumentet inte är hållbart. Utbud och efterfrågan av lediga platser kan utan problem samlas i en gemensam databank -- även om förmedlingen av lediga arbeten också sker på ett stort antal privata förmedlingar. Även nödvändiga bedömningar av verksamheten om den bedrivs av såväl offentliga som privata förmedlingar kan utan svårigheter ske på basis av den gemensamma databankens redovisning. Regeringens lagförslag är inte baserat på eller anpassat till dagens situation och möjligheter. Det finns helt enkelt i regeringens resonemang i propositionen inte skäl att upprätthålla förbudet mot privata arbetsförmedlingar. Ett avskaffande av monopolet, som t.ex. i Danmark, innebär att privata förmedlingar kommer att kunna verka som komplement till den offentliga delen. 90-talets alltmer specialiserade arbetsmarknad, där även EG-marknaden kommer in, kräver en flexibilitet och en mångfald av förmedlingstjänster. Dessa tjänster blir bäst och billigast om de erbjuds under konkurrens. Regeringens och nu också utskottets nej till fristående förmedlingar innebär ett hinder för en effektivisering i arbetet att sammankoppla dem som söker arbete med dem som erbjuder arbete. En ofta förekommande uppfattning bland arbetsmarknads och förmedlingsfolk är att fristående/privata förmedlingar kunde bli bra komplement till de offentliga. ''Vi räds inte konkurrens, vi behöver ingen lagstiftning som skyddar oss.'' säger de. ''Regeringen borde ha kunnat gå längre i sitt förslag till ny arbetsförmedlingslag,'' är en annan uppfattning som kommit till uttryck bland länsarbetsdirektörer. Jag yrkar därför avslag på regeringens förslag till ny arbetsförmedlingslag. För att arbetsförmedlingsmonopolet skall kunna avskaffas krävs att Sverige säger upp den s.k. ILO konventionen nr 96. Eftersom denna konvention kan sägas upp endast vart tionde år -- senast den 17 juli 1992 -- måste riksdagen fatta sådant beslut -- för att tid skall vinnas -- redan nu. Utöver detta bör den nu gällande lagen om arbetsförmedlingar ändras så att den inte längre omfattar uthyrning av arbetskraft. Vi menar i en av våra reservationer att det är stötande för den allmänna rättskänslan att sådan uthyrning förekommer och accepteras trots att detta är olagligt. Regeringens förslag till ändringar är här alldeles för luddiga och omgärdade med en mängd regler, hinder och undantag som omöjliggör en väl fungerande verksamhet i dessa företag. Den utökade skyldigheten till MBL-förhandling utgör således ett hinder, eftersom det avses krävas vid varje enskilt anställningsärende av tillfällig personal. I enlighet med vårt yrkande om avslag på regeringens proposition ligger även att lagen om skyldighet för arbetsgivaren att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen upphävs. Vi anser därför i en annan av våra reservationer att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag härom. I ytterligare en reservation tar vi upp nödvändigheten av att få till stånd väl fungerande arbetsförmedlingar för kulturarbetare. Dessa offentliga kulturarbetsförmedlingar har inte löst problemen. I vår reservation visar vi på att fristående förmedlingar skulle kunna bli effektivare än de offentliga. I samma reservation visar vi också att den erfarenhet och kunskap som centrumbildningarna besitter skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt. Vetorättsreglerna tar vi upp i den sista av våra reservationer. Dessa regler används ibland av de fackliga organisationerna för att hindra även seriösa företag. Dessa åtgärder har ofta drabbat enmansföretag och har därigenom kommit att bli ett hot mot etableringsmöjligheterna. Det krävs därför ändringar i 39 § i MBL som undanröjer dessa påtalade missförhållanden. Avsaknaden av avtal -- kollektivavtal -- kan inte i sig innebära grund för ett veto. Alltför många enmansföretag har kommit att drabbas av fackets orimliga och orättmätiga krav. Därför bör regeringen lägga fram förslag om ändringar i den ovan anvisade riktningen. Vi har i ett särskilt yttrande -- om regeringens förslag bifalles av kammaren -- pekat på hur de nya uthyrningsbestämmelserna kommer att slå. Tidsgränsen 4 månader innebär att företaget inte kan lösa problemen genom att 4-månadersregeln inte räcker till för att klara t.ex. en barnledighet, hur MBL-förhandling skall ske enligt 38 § även vid korta inhyrningsperioder och med korta varsel, om en chaufför, kontorist eller telefonist behöver ersättas för kortare eller längre tid. Ofta rör sådana inhyrningar enstaka dagar. Varken företaget som behöver personal eller uthyrningsföretaget kommer att kunna arbeta rationellt. Sammanfattningsvis anser jag därför att regeringens förslag till lag om privata arbetsförmedlingar, uthyrning av arbetskraft samt ändringar i MBL-lagen skall avvisas. Jag avvaktar i det här skedet med yrkandet om bifall till vår första reservation i det här betänkandet. Det kommer senare i debatten.

Herr talman! Innan vi fattar beslut om en ny arbetsförmedlingslag borde vi mera grundligt sätta oss in i hur arbetsmarknaden fungerar i dag och vad vi tror om framtiden. Det råder inget tvivel om att behovet av en flexibel och serviceinriktad arbetsförmedling är större än någonsin. Får vi då en ny lag som främjar utvecklingen i en sådan situation? Tyvärr måste svaret, herr talman, bli nej. Stora tekniska och funktionella förändringar har ägt rum på dagens arbetsmarknad. Ändå har vi en lagstiftning som på det här området är 56 år gammal. Det är viktigt att slå fast att en reform ändock är angelägen. Det förslag som i dag ligger på riksdagens bord för avgörande och beslut har rubriken Privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft m.m. Detta är en missvisande varudeklaration. Socialdemokraterna vill behålla det principiella förbudet att bedriva arbetsförmedling i förvärvssyfte. Visserligen föreslår man en formell utvidgad möjlighet att efter tillstånd av arbetsmarknadsverket bedriva alternativ arbetsförmedling, s.k. head-hunter-verksamhet. Därtill skall s.k. uthyrning av arbetskraft legaliseras. Man tar ett steg framåt, men genast ett lika stort steg tillbaka. Regelsystemet som hängs på är byråkratiskt, svårtillgängligt och torde knappast bli användbart. Till saken hör att regeringens mycket snäva förslag har ytterligare komplicerats genom att utskottets socialdemokrater går på en annan -- och snävare -- linje än vad arbetsmarknadsministern har tänkt sig. Herr talman! Regeringen har ju under denna mandatperiod blivit kritiserad för att förhala och skjuta upp besvärliga ställningstaganden. Reformering av arbetsförmedlingslagen är ett skolexempel på detta. När den s.k. AMS kommittén 1985, alltså för sex år sedan, förordade att arbetsförmedlingslagen borde ses över för att man skulle kunna vinna ökad klarhet och få den bättre utformad, pågick redan en s.k. teknisk översyn inom regeringens kansli. Kravet var närmast att ge den en förutsättningslös inriktning därför att lagen är svår att tolka och tillämpa. Vidare uppmanades regeringen att beakta en rad frågor i sitt översynsarbete, bl.a. frågor om vad som är olaglig arbetsförmedling och vad som är laglig näringsverksamhet. Andra frågor som borde beaktas enligt kommittén var sanktionssystemet. AMS samrådsgrupp kom till den slutsatsen att det behövdes en mer genomgripande översyn än vad regeringen hade tänkt sig. Under hela 1980-talet har den gammalmodiga, monumentala och svårbegripliga arbetsförmedlingslagen från 1935 fortsatt att gälla. De flesta instanser, inkl. regeringen, erkänner att den är svår, för att inte säga näst intill omöjlig, att hantera. Men icke förty har man i den byråkratiska delen låtit kvarnen mala på. Seriösa skrivbyråer har av nitiska AMS-tjänstemän anmälts för olaga arbetsförmedling. De har också fällts i domstol. Detta trots att man har haft både kollektivavtal som tillgodosett alla arbetsrättsliga krav och i övrigt en seriös verksamhet. Som lök på laxen kan nämnas att både regeringen, statliga myndigheter och fackliga organisationer har varit dessa byråers kunder. Allt detta har visat på hur omöjlig situationen varit. Ett par år senare, efter den här kommitténs framstöt, i december 1987 fick jag i ett interpellationssvar av arbetsmarknadsministern beskedet att man höll på med vad hon kallade för översynsarbete. Hon var dock inte beredd att ge besked om vad det skulle kunna utmynna i och inte heller när det skulle kunna tänkas vara klart. Svaret då gav ett tydligt besked om att det var en s.k. het potatis. Vad var det då som gjorde att denna föråldrade lag var så seglivad? I den politiska delen har socialdemokraterna, trogna sin socialistiska övertygelse om att de samhälleliga monopolen alltid är bäst skickade, gjort att förändringsarbetet i den här typen av frågor har suttit mycket fast. På den fackliga sidan har LO, och för övrigt också TCO, förkastat det ena förslaget efter det andra. Regeringen har suttit förlamad eller handfallen. Man har för övrigt varit så passiv, herr talman, att man lät LO vara med och diktera ett förslag som presenterades i departementen ytterligare en tid senare. När ansvarigt statsråd, 18 månader efter min förra interpellation, svarade på en interpellation redovisade hon vad LO och TCO ansåg att man borde föreskriva de arbetsgivare som vill anlita uthyrningsföretag. Vid denna tidpunkt, i maj 1989, var regeringens uppfattning den att det behövdes ytterligare överväganden. De skulle kunna leda fram till en form av promemoria. Regeringens ambition på våren 1989 var att lägga fram ett förslag samma höst. Jag citerar för tydlighetens skull ur statsrådets interpellationssvar i denna del: ''Det är emellertid min avsikt att en proposition skall kunna avges till riksdagen under hösten i år.'' Året var Herr talman! Det tog nästan två hela år för regeringen att samla sig kring ett reformförslag. Trycket att åstadkomma en förändring har ju hårdnat enormt. Förändringarna på arbetsmarknaden har accelererat. Det var egentligen bara socialdemokraterna, LO och till en del TCO som envetet och krampaktigt höll fast vid en gammal lagstiftning, oförmögna att se de behov som en ny tid kräver. Därför är resultatet att vi har ett halvhjärtat förslag från regeringen. Propositionen är en halvmessyr. Ändå tar socialdemokraterna i arbetsmarknadsutskottet ett steg tillbaka. När det gäller reformer och förändringsarbete på svensk arbetsmarknad har ju inte den största fackliga centralorganisationen varit pådrivande. Det måste jag tyvärr säga. Det enda den lyckats med är att skrämma regeringen till att antingen vara overksam eller till att komma med förslag som inte fyller tidens krav. Medan kraven på förändring från arbetstagare, företag och organisationer blivit allt starkare har inte minst LO enbart hävdat ett krampaktigt och konservativt motstånd mot progressiva förändringar. Regeringen har å sin sida inte kraft och förmåga att göra de förändringar som är av nöden. Inte ens det lilla gläntande på dörren som propositionen medger har funnit nåd inför LOs centrala remisskrivare. I detta korsdrag har socialdemokraterna i utskottet gått ifrån regeringens uppläggning i lagförslaget. I 10 § har man gjort förändringar som innebär att det blir nästintill omöjligt att anlita hyrd arbetskraft. Avsikten har tydligen inte varit, varken från regeringen eller än mindre från socialdemokraterna i utskottet, att vi skulle få en väl fungerande och kompletterande arbetsförmedling. Vi har uttryckt det i en reservationsskrivning från den borgerliga oppositionen. Där har vi hävdat att den föreslagna lagen har så fundamentala brister och är så snäv att den bör avvisas. I kravet att arbetsförmedlingsmonopolet skall tas bort ligger inte att den offentliga arbetsförmedlingen skall inskränkas eller minska sina ansträngningar att ge en väl utbyggd offentlig arbetsförmedling. Tvärtom kommer den offentliga arbetsförmedlingens insatser att bli ännu viktigare på grund av den stigande arbetslösheten som nu är på gång. Kompletterande fristående arbetsförmedlingar har flera fördelar. Service till såväl arbetssökande som arbetsgivare kan förbättras och därvid också stimulera de offentliga arbetsförmedlingarna i deras arbete. Vi får en ökad mångfald, och det blir en större valfrihet för den enskilde. Samtidigt får de anställda i förmedlingsverksamheten utlopp för sin kreativitet. Beträffande arbetsförmedlingsmonopolet och vårt krav att det bör avskaffas, skall noteras att det är tankegångar som också fått stöd hos den högste ansvarige inom arbetsmarknadsverket. Generaldirektör Bernhardsson har flera gånger uttalat att förmedlingsmonopolet mycket väl kan avskaffas. Vi är också angelägna om att slå fast att en god och kostnadsfri service skall tillhandahållas i hela landet. Det är alltså staten som skall svara för en effektiv och offentlig arbetsförmedling. Herr talman! Regeringen har alltså inte lyckats presentera ett reformförslag som skulle kunna vara bärande in i 90-talet trots sex års förberedelsearbete. Min inledande fråga var om detta var en lag som främjar en god och sund utveckling på den svenska arbetsmarknaden. Mitt svar blir nej. Därför blir det faktiskt en uppgift för en ny regering att utgå från de behov som arbetsmarknaden kräver. Skall vi få ett flexibelt och blomstrande näringsliv med hög sysselsättning och låg arbetslöshet, måste vårt regelsystem främja en sådan utveckling. Regeringens förslag fyller inte dessa anspråk. Det är därför angeläget att riksdagen avvisar regeringens förslag.

Herr talman! Det skulle gå att göra detta inlägg mycket kort och yrka avslag på propositionen i dess helhet. Den vore faktiskt värd detta öde. Men den samhällsproblematik som den behandlar är för viktig för att man skall kunna lämna den utan en ganska ingående debatt. Debatten om förslaget till en ny arbetsförmedlingslag är i grunden djupt ideologisk. Den följer på ett nästan ödesbestämt sätt den skiljelinje som blivit allt klarare under 80-talet och inledningen av 90-talet. Den går mellan en socialdemokrati som med näbbar och klor vill slå vakt om det man skapat en gång i tiden -- i det här fallet för nästan 50 år sedan -- och oss andra. Det är en socialdemokrati som stretar emot en utveckling som man innerst inne inte tycker om, inte behärskar och därför måste ge efter för litet grand för att tillfälligt tysta opinioner eller ta bort de värsta systemfelen. Vi andra, den borgerliga oppositionen i det här fallet, står öppna för de möjligheter som den dynamiska utveckling bjuder, ser de initiativ som idérika människor tar, som en tillgång i politiken och drar av detta slutsatsen att det är dessa krafter för skapande och förnyelse som vi vill ge utrymme för. Därför vill vi avreglera där monopolen härskar, skapa mångfald där monoliterna finns och öka valfriheten för den enskilde. I grunden handlar debatten om just detta hur vi bäst kan styra komplicerade ekonomier via plan eller marknad. Det handlar också om vi skall gå framåt och tillåta även enskilda inslag på en marknad som helt dominerats av offentliga institutioner eller om vi skall anta en lag som redan i dess utgångsläge är hopplöst föråldrad. Jag tycker att socialdemokraternas inställning i den här frågan är förvånande. Inte minst mot bakgrund av den insikt om den ideologiska dimensionens handikapp som förvisso finns hos f.d. tongivande statsråd. Även nuvarande statsråd har en insikt om sammanhangen. Så måste man rimligen tolka exempelvis bil. 12 till budgetpropositionen i år. Där betonas ju med kraft den ändrade inriktningen eller viktningen som skett i och med att det nu är de utbudsstimulerande åtgärderna som betonas särskilt kraftigt. Man inriktar sig på utbudsstimulans oavsett omfattningen av andra insatser i arbetsmarknadspolitiken. I en effektiv utbudspolitik ingår att förkorta söktiden för den enskilde när man skaffar nytt arbete. Det nya jobbet skall gå att få på kortare tid. Det gynnar den enskilde, företaget och ytterst samhällsekonomin. En kärnpunkt i det sammanhanget är att platsförmedlingen fungerar bra. Detta är nödvändigt inte minst i dagens konjunkturläge med en mycket snabb ökning av arbetslösheten. Men det är faktiskt lika viktigt i högkonjunkturer. En väl fungerande arbetsmarknad motverkar också överhettningstendenser och s.k. flaskhalsproblem. Den blir då ett led även i stabiliseringspolitiken. Regeringen för ungefär dessa resonemang i nämnda propositionsbilaga. Men hur stämmer denna utgångspunkt med det i lagförslag vars öde vi nu skall avgöra här i kammaren? Inte alls, enligt min mening. Såvida det inte av socialdemokraterna kan göras troligt att ett fortsatt de facto-monopol är det effektivaste sättet att förmedla arbete även på Enligt vår mening -- centerpartiet, folkpartiet, moderaterna -- såsom den kommer till uttryck i vår trepartimotion, som jag härmed yrkar bifall till, är det en fördel om det parallellt med en väl fungerande kostnadsfri offentlig arbetsförmedling kan finnas en enskild arbetsförmedling som komplement. Här som på andra håll inom den offentliga sektorn tror vi att det är en fördel att det uppstår ett inslag av konkurrens genom fler producenter och genom att den enskilde ges tillfälle att välja. 1990-talets ekonomi och samhällsstruktur kan knappast vara betjänt av ett regelverk -- propositionen ändrar ingenting i detta avseende -- som skrevs mot bakgrund av ett annat samhälle än dagens, nämligen 1930-talets. Kännetecknande för dagens och morgondagens ekonomi är att det sker en övergång till fler tjänsteoch serviceföretag, varav många är rena kunskapsföretag. Dessa är specialiserade på sina sektorer, och det finns därför en samhällsekonomisk vinst i om de kan ägna sig åt det de är bra på under hela arbetstiden. Dagens lagstiftning är ett hinder för framväxten av sådana företag, trots att allt fler inser att de fyller en viktig funktion i vårt samhälle. Detta anges t.o.m. i propositionen med förslag till en ny arbetsförmedlingslag, jag tror att det står på s. 47. Dessa specialiserade företag ger näringslivet och förvaltningarna den specialisthjälp de behöver vid aktuellt tillfälle utan att dessa behöver binda upp sig med fast anställda medarbetare, vilka kanske är svårt att hålla fullt sysselsatta i fortsättningen. Detta sagt om den del av lagförslaget som handlar om s.k. head hunting. Enligt propositionens förslag vill man tillåta denna verksamhet, men bara via tillstånd och för ett år i taget. Dessutom skall detta endast gälla företagsledare, verksledare och därmed jämställd personal, eller, enligt utskottets skrivning, de som ''skall ha'' denna position på arbetsmarknaden. Jag vill gärna fråga socialdemokraternas företrädare i denna debatt: Finns det något rimligt motiv till varför just detta skall vara tillåtet? Vad finns det för principiell skillnad i rekryteringshänseende mellan en VD och andra nyckelpersoner i ett företag? Varför skall just rekryteringskonsulter vara beroende av ettåriga AMS-tillstånd men andra typer av serviceföretag? Vilken osäkerhet skapas inte hos banker och kreditgivare om man i utgångsläget när ett nytt företag skall etableras vet att det bara har tillstånd för sin verksamhet ett år i sänder? Hur hinner ett företag på ett år etablera sig i en bransch som denna, som rimligen bygger på många kontakter, förtroende och nätverksbyggande? Man vill rimligen kunna återkomma till sin kund, vilket förutsätter att verksamheten kan garanteras för en längre tid än ett år, dvs. så länge man kan garantera en verksamhet på en fri marknad. Det krävs dessutom av en ny lag att den skall kunna efterlevas. Det tror jag knappast är fallet med denna del av den föreslagna lagen. Låt oss se på några andra delar av den föreslagna lagtexten, t.ex. beträffande uthyrning av arbetskraft, som varit ett tvisteämne under lång tid. Vi anser först och främst att det är stötande för den allmänna rättskänslan att en verksamhet som bedrivs i ökande omfattning och fyller ett behov, vilket t.o.m. erkänns i propositionen, skall vara olaglig eller befinna sig i en gråzon. Nu legaliseras denna verksamhet, men omgärdas av så många regler att det inte kommer att fungera utan att det uppstår en myckenhet av problem av byråkratisk art. Den s.k. fyramånadersregeln är en sådan regel. Den kan komma att förhindra en del av de verksamheter som nu växt fram sprungna ur ett behov på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Det gäller t.ex. den utveckling från rena skrivbyråer som är på gång. Dessa s.k. uthyrningsföretag erbjuder alltmer avancerade tjänster. Exportrådet har t.ex. fört en kampanj om ''exportchef att hyra''. Man börjar också kunna förmedla ekonomichefer till mindre företag. Denna verksamhet är på framväxt. Dessa grupper behöver arbeta mer än fyra månader i det företag dit de kommer. Detsamma gäller kategorin dataprogrammerare. Varför vill ni socialdemokrater förhindra eller försvåra framväxten av sådana företag på arbetsmarknaden? Ge oss ett svar på detta, Sten Vad sker med denna tidsbegränsning vid föräldraledighet, militärtjänstgöring eller studieledigheter, vilka ofta varar mer än fyra månader? Tänk er in i vilket administrativt krångel som skapas i ett läge när man egentligen borde skapa det motsatta, nämligen förenklingar, fasta regler och smidiga regelsystem. Herr talman! Jag skall också kommentera den s.k. sexmånadersregeln. Debattörerna här i kammaren vet vad jag syftar på utan att jag behöver beskriva detta närmare. Denna problematik aktualiserar frågan om vem som egentligen är arbetsgivare i större företag, t.ex. en koncern som Ericsson. Är det koncernen, divisionen, affärsområdet eller något annat? Vem definieras som arbetsgivare i den situationen. Också här är vi nyfikna på ett svar. Jag inledde med att påstå att den nuvarande ordningen hindrar goda idéer att förverkligas. Ett exempel på detta är den i flera motioner nämnda Det företaget bedriver, populärt uttryckt, ''personalavdelning att hyra''. Det är lokaliserat i industriby i Malmö och sköter personalfrågor för ett för ett femtontal mindre företag i denna industriby. Jag har haft tillfälle att besöka företaget. Dess verksamhet är just ett uttryck för det nytänkande i seriösa former som bidrar till förnyelse av näringslivet. Dessa företagare är akademiker och f.d. arbetsförmedlare med lång erfarenhet på området. Det är inget tvivel om att deras verksamhet är uppskattad av de företag som de ger service åt. Men för annan verksamhet i nära anslutning till funktionen som personalavdelning, såsom exempelvis rekrytering eller förmedling, finns det lagliga hinder, eftersom AMS har monopol när det gäller den verksamheten. Det måste ges tillstånd, och hittills har sådant tillstånd inte givits. Här finns annars en naturlig nisch för företaget. Just detta företag, med sin ingående känndom om företagen i denna industriby, skulle vara särskilt väl skickat att få rätt person till rätt arbete på kortast tänkbara tid. Detta är ett exempel, som numera är ganska välkänt, som börjar följas av andra företag på annat håll i landet. Min fråga är: Varför skall man hela tiden hålla tillbaka dessa idéer? Vem gagnas egentligen av det? Jag har i min kammare försökt att finna ett svar på den frågan, men det har jag inte funnit. Det överstiger min förmåga att finna ett rationellt svar. Jag inledde mitt anförande med att föra ett principiellt resonemang kring frågan om den monopolsituation som finns för de offentliga förmedlingarna skall bevaras eller inte. Den nuvarande AMS-chefen Göte Bernhardsson har i klartänkta ögonblick uttryckt ungefär följande: Vi är världens bästa arbetsförmedling. Vi har självförtroende nog att stå på egna ben utan att ha en lagstiftning som ger oss monopolstatus och kan utan vidare tänka oss privata komplement och alternativ vid sidan av en väl fungerande offentlig arbetsförmedling. Jag har hört detsamma av en länsarbetsdirektör. Jag tog kontakt med en chef på en av de större arbetsförmedlingarna hemma i Dalarna i slutet av förra veckan. Han har precis samma inställning. Han står politiskt till vänster, åsiktsmässigt, i förhållande till socialdemokraterna. De direkt ansvariga för denna verksamhet har alltså självförtroendet att möta en situation med extern konkurrens, medan ansvarig minister och drabanterna i arbetsmarknadsutskottet inte har detta. Varför? Även för de anställda i den offentliga arbetsförmedlingen skulle det vara mer tillfredsställande att så att säga kunna legitimera sin verksamhet genom duglighet och kvalitet på tjänsterna än att genom lagstiftning ha monopolets status. Det skulle ge större arbetstillfredsställelse och sporra till bättre insatser, även inom den offentliga arbetsförmedlingen. Jag tror att detta behövs. Enligt AMS egna rapporter är effektiviteten inte särskilt bra. År 1989 fick endast 89 000 av en miljon arbetssökande arbete via de offentliga förmedlingarna. Enligt statliga SIPUs undersökning i mars detta år, var mindre än 30 % nöjda med förmedlingens insatser. Jag tror inte att denna attityd hos medborgarna förbättras genom att man slår vakt om monopolet, tvärtom. Två argument brukar anföras mot privata komplement, och så också i utskottets betänkande. Det ena är de stordriftsfördelar som skulle finnas med endast en offentlig förmedling. Men enligt min mening är det lätt att denna modell präglas av massmarknadsinformation och standardlösningar. Det är också den erfarenhet vi har. Rekrytering av mer kvalificerade medarbetare till företag och förvaltningar sker redan nu i andra former. Det är vi alla underkunniga om. Specialister hämtas i dag inte bara från Europa utan också från USA, för att ta ett exempel. Vi känner till detta. Rekryteringen blir mer och mer individuellt utformad för att den skall fungera tillfredsställande för inblandade parter, dvs. även i den offentliga sektorn, där tillvägagångssättet knappast i något avseende skiljer sig från det inom näringslivet. Samma svar som jag har gett på argumentet om stordriftsfördelar kan ges på det ''plocka russinen ur kakan''-argument som brukar anföras emot alternativ. Om man ger utrymme för privata förmedlingar att specialisera sig på olika områden, skulle den offentliga förmedlingen kunna koncentrers och bli effektivare när det gäller grupper med rekryteringsproblem, såsom ungdomar, invandrare, handikappade m.fl. Det ser jag inget negativt i. För att möjliggöra den förnyelse som jag själv, Elver Jonsson och Erik Holmkvist har pläderat för här, måste vi säga upp ILO-konventionen från juli och ett år framåt. Vi föreslår det i den trepartimotion som jag har nämnt. Förslaget återfinns i reservation 1, till vilken jag yrkar bifall. Den innebär ett avslag på propositionen. Den parlamentariska situationen i denna fråga är den att de borgerliga yrkar avslag på propositionen från de utgångspunkter som vi har angett i våra anföranden och vänstern yrkar avslag från motsatt utgångspunkt. Men var står miljöpartiet i denna fråga? Jag nöjer mig med att formulera frågan på det sättet så länge. Ett stöd för avslagslinjen kan fälla regeringspropositionen. Det innebär att en ny regering kan utforma en modern arbetsförmedlingslag, som passar 90-talets krav. Dagens debatt kan ge dem möjligheten.

Herr talman! Varför regeringen har lagt fram denna proposition är för mig omöjligt att förstå. Från socialdemokratiskt håll säger man att man värnar om de grupper som har svarat på remissen av propositionen, även de grupper som har avvisat propositionen. Frågan är då: Varför fullfölja framläggandet av propositionen, när man har fått en förödande kritik från de grupper man säger sig värna om? Från vänsterpartiets sida motsätter vi oss de föreslagna reglerna om uthyrning av arbetskraft. Enligt förslaget skall AMS utöva tillsyn över uthyrning av arbetskraft. AMS har inte klarat att bevaka denna företeelse när den har varit kriminaliserad. Det är självfallet uteslutet att AMS kan övervaka verksamheten om den blir helt oreglerad bortsett från en luddig tidsgräns och en regel att uthyrning bara skall få ske för tillfälliga arbetskraftsbehov. De fackliga organisationerna kommer inte heller att ha möjligheter att kontrollera att verksamheten bedrivs i socialt och arbetsrättsligt acceptabla former. Den föreslagna utvidgningen av arbetsgivarens förhandlings och informationsskyldighet enligt 38 § medbestämmandelagen kan endast ytterst marginellt motverka dessa förhållanden. En grundprincip för medinflytandet på arbetsplatsen har varit att det arbetsrättsliga ansvaret har legat på den plats där arbetet har utförts. Nu flyttas det till det uthyrande företaget, som kan vara ett managementföretag i en annan del av landet. Den fackliga organisationen på den plats där arbetet utförs saknar rätt att företräda den inhyrda arbetskraften gentemot det inhyrande företaget. Inhyraren kan förändra arbetsuppgifter och villkor för inhyrd personal utan att behöva förhandla med sin fackliga motpart, vilket hade varit nödvändigt om det hade gällt egen anställd personal. Den svenska arbetsrättsliga modellen för medinflytande kommer att successivt bli kraftigt uppluckrad, allteftersom uthyrning av arbetskraft blir vanligen förekommande på arbetsmarknaden, om den i propositionen föreslagna regleringen genomförs. Även anställningsskyddet kommer att undermineras genom att arbetsgivarna får möjlighet att hyra ut arbetskraft till varandra. En arbetstagare måste i fortsättningen räkna med att kunna bli uthyrd till andra arbetsgivare än sin egen. Tryggheten som det innebär att ha vetskap om att bara den egna arbetsgivaren kan göra anspråk på ens arbetskraft försvinner. De förhållanden som i dag råder hos kontorsserviceföretag och skrivbyrårer kommer sannolikt att vinna insteg på stora sektorer av arbetsmarknaden. Arbetskraften reduceras till en insatsvara som köps vid behov och som man sedan gör sig av med. En legalisering av uthyrningsverksamhet kommer sannolikt att leda till att det bildas en mängd oseriösa uthyrningsföretag. Välrenommerade storföretag kommer att anlita oseriösa uthyrningsföretag som tillhandahåller arbetskraft för vilken vare sig skatt eller sociala avgifter betalas. Exempel på denna företeelse finns redan inom vissa områden. Det finns en uppenbar risk att uthyrningsföretagen kommer att orsaka dumpning av löner och anställningsvillkor. I synnerhet om och när ett EES avtal eller ett EG-medlemskap blir aktuellt kommer detta att bli ett mycket stort problem. De motiv som åberopas i propositionen för avkriminalisering av uthyrningsverksamhet beträffande arbetskraft saknar egentlig bärkraft. Dessutom är, som påpekas i propositionen, frågan om den föreslagna lagstiftningens förenlighet med ILOs konvention nr 96 kontroversiell och svårbedömd. Det är olämpligt med tanke på Sveriges anseende som en stat som värnar den internationella rätten att dess riksdag antar en lag som bedöms kunna strida mot ett åtagande som gjorts i en internationell konvention. Med detta bedömande bör utskottets hemställan avslås i sin helhet. Fru talman! De borgerligas agerande när det gäller det internationella arbetet angående bl.a. ILO konventionen är märkligt. Vissa konventioner skall vi följa. När det gäller andra konventioner skall vi vänta och se vilket innehåll de får. I vissa fall skall vi gå före exempelvis Europa. Nu tycks socialdemokraterna ansluta sig till dessa tankegångar. I propositionen om ny arbetsförmedlingslag står bl.a. ''Det är av stor vikt för Sverige i det pågående integrationsarbetet, att förslaget om ny arbetsförmedlingslag så långt som möjligt kan anpassas till kommande EG-rätt.'' Det finns alltså inte ännu någon EG-rätt på detta område, men vi skall gå före. Förvånande är också miljöpartiets inställning. Miljöpartiet är ju kritiskt till att vi går före EG när det gäller lagstiftning på andra områden. Miljöpartiet har bl.a. varit kritiskt när det gäller jordbrukspolitik, utrikespolitik och transportpolitik. Varför skall man då gå före på detta område, när det slår direkt mot den svenska arbetarrörelsen? För mig är det en obegriplig situation. Jag beklagar verkligen att det ser ut som om denna proposition skall gå igenom, med miljöpartiets hjälp. Denna proposition hör hemma långt borta i någon papperskorg. Jag hoppas att det som föreslås i den aldrig kommer till stånd. Herr talman! Därmed yrkar jag avslag på arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkande

Herr talman! Utskottets talesman börjar i allmänna ordalag att tala om värdet av en bra platsförmedling. Självfallet. Det märkliga är att det egentligen inte finns någon motståndare till en sådan tes. Det är, vad jag förstår, alla partier inne på att kräva. Plötsligt blir Sten Östlund bekymrad över det han kallar alla modeord. Men har inte min käre riksdagskollega observerat att vi lever i en ny tid, med nya krav? Här är minsann socialdemokratin att lita på. Här är det inga modeord. Vad värre är, man saknar också visionerna. Monopol, prövning, särskilt tillstånd, tidsbegränsat, veto, dagsböter, vite, ja, de socialdemokratiska beskeden ekar tungt över kammaren. Sedan säger Sten Östlund något uppfordrande: Har ni några exempel på att det inte fungerar väl? Jag slog häromdagen upp i tidningen ett besked från Malmö. Där står det: I Malmö har socialförvaltningen anställt en egen arbetsförmedlare. Skälet till beslutet är, enligt den socialdemokratiske ordföranden i socialnämnden i Malmö, ''att den offentliga arbetsförmedlingen inte klarar att möta socialförvaltningens behov.'' Han säger med tungt hjärta till tidningen Arbetet: ''Det är en stor skandal att vi ska behöva göra det här, - - När inte arbetsförmedlingen kan ställa upp med folk måste vi lösa det på något sätt.'' Visst finns det behov av kompletteringar. Därför är inte allt så gott och väl. Som jag sade i mitt inledningsanförande har t.o.m. departement och myndigheter varit tvugna att använda sig av okonventionella metoder för att lösa sina problem. Sedan nämner Sten Östlund skrivbyråernas verksamhet och att den klart står i strid med gällande lag. Det är säkert riktigt. Det är det som är skälet till att vi behöver ändra på lagen. Men det hyckleri som har funnits i den här frågan har varit närmast genant. Regeringens kanslier, fackliga organisationer och en rad företag har utnyttjat denna verksamhet för att det, för att använda Sten Östlunds egna ord, har visat sig vara nyttiga saker. Men att ändra på lagstiftning och inställning det har varit omöjligt. Således har man slagit till mot en verksamhet, och det drabbar framför allt kvinnorna. Men det är ju ett mönster i den socialdemokratiska politiken. När det gäller ''kritstreckspojkar'' är man beredd till snabba förändringar, men omsorgen om kvinnor i en svag ställning på arbetsmarknaden är betydligt mindre. Det tycker jag är ett skäl till att vi får en reformering som är värd namnet. Men regeringens proposition lever inte upp till det kravet.

Herr talman! Yrkandet blev litet tokigt i mitt förra anförande, jag yrkar därför nu avslag på propositionen. Skulle detta inte vinna kammarens gehör yrkar jag bifall till de reservationer som vänsterpartiet medverkat till. Sten Östlund var inne på att man skulle rädda skrivbyråernas personal. Jag ser inte varför man skulle ändra i arbetsförmedlingslagen för att rädda skrivbyråernas personal. En liknande situation var när byggnadsarbetarna var projektanställda. När de hade gjort färdigt sitt jobb på ett bygge, var de inte längre anställda. De fick söka nytt jobb. Det ändrade man så att alla byggnadsarbetare nu är anställda. Inte ändrade man lagen om uthyrning av arbetskraft för att komma till rätta med detta. Man ändrade i LAS och så var det klart. Motiveringen att man räddar skrivbyråernas personal med detta har ingenting med det här förslaget att göra. I så fall hade man varit tvungen att göra samma sak för att kunna anställa byggnadsarbetare, vilka är fast anställda i dag när de får ett jobb. Sten Östlund talade om svart arbetskraft. Genom att ändra den här lagen legaliserar man mer eller mindre den svarta arbetskraften. LO, TCO och framför allt AMS har varit emot detta. Det är klart att vi kan gå tillbaka till den vita slavhandeln. Det är inte främmande, sådant har vi haft förr. Sten Östlund kom också in på andrahandsyrkandet i vår motion. Han sade att det inte går att genomföra vad vi kräver. Frågan är varför det inte går att göra det. Handlar det om en rädsla för att facket skall få ett större inflytande över arbetsplatserna? Om det är så, framstår det för mig som historiskt att en socialdemokratisk företrädare med facklig bakgrund är rädd för att facket skall få ett större inflytande. Detta är, herr talman, nästintill sensationellt.

Herr talman! Jag ställde en fråga till Sten Östlund, och jag vill påminna om denna. Det finns inte något område i vårt samhälle i dag där en verksamhet enligt vår åsikt befrämjas av en monopollagstiftning. Det gäller såväl privat som samhällelig verksamhet. Det framgår om man studerar förhållandena, både i vårt eget land och utomlands. Med monopol stagnerar nämligen produktionen av tjänster och varor. Förmågan att hävda sig på marknaderna går förlorad. Dessutom blir verksamheten dyr, stelbent, byråkratisk och ineffektiv. Jag frågade om Sten Östlund delar denna uppfattning, och jag vill understryka att jag gärna vill ha ett svar på den frågan. Det är faktiskt den enda fråga som jag avsåg att ställa i samband med den här debatten. Ett svar på denna fråga täcker nämligen in nästan alla frågor som det finns anledning att ställa i anledning av den här debatten. Sten Östlund frågar: Har vi behov av annat än monopol? Jag kan förstå att en socialdemokrat inte kan tänka sig att det finns behov av någonting annat än monopol. Men så är det inte i verkligheten. Vidare säger Sten Östlund att vi möjliggör uthyrning, något som egentligen inte har varit tillåtet tidigare men som ändå har förekommit. Men den här möjligheten regleras bl.a. med hjälp av en fyramånadersregel. Genom denna blir det praktiskt taget omöjligt att anställa folk vid vad som i dag kan anses vara ganska normal frånvaro på arbetsmarknaden. Dessutom begränsas de här företagens verksamhet till ett år. Det gör att detta med den tillåtna uthyrningen är en chimär. Sten Östlund påstår också att vi staplar inneord på varandra, och Elver Jonsson var inne på ett svar i det sammanhanget. Sten Östlund jämför tydligen det språk som användes i arbetsförmedlingslagen 1935 med dagens språk. Och det är klart att man då kan tycka att det är fråga om inneord. Men vi måste väl ändå tackla sådana här problem på modern svenska. Till sist, herr talman, yrkar jag dels avslag på proposition 124, dels bifall till reservation 1 i de delar som avser andra frågor än yrkandet om avslag på propositionen.

Herr talman! De frågor som jag ställde till Sten Östlund och som gällde olika regler beträffande förslaget till ny arbetsförmedlingslag är fortfarande obesvarade. Om svar inte ges nu, kommer det alltså att framgå av protokollet från den här debatten. Det är emellertid nödvändigt att vi får svar beträffande fyramånaders resp. sexmånadersregeln. Bl.a. handlar det om vem det är som skall definieras som arbetsgivare. Jag skall kommentera några av de punkter där Sten Östlund försökte angripa oss i oppositionen. Om enskilda komplement till den offentliga arbetsförmedlingen skulle tillåtas, finns risken att vi får en segregerad arbetsmarknad. Men hur har det varit? Är det inte precis den situationen som vi har upplevt -- dvs. att rekryteringskonsulter har varit i aktion för företagsledare och med dem jämställda, medan det här har varit klart olagligt och icke tolerabelt när det gäller vanliga arbetare och tjänstemän på lägre nivåer i företagen? Detta om något har väl, sett till funktionen, varit en klasslag -- eller hur, Sten Östlund? Vidare beklagar Sten Östlund att den enighet som tidigare fanns -- om det nu har funnits någon sådan -- inte längre finns. Jag tror att det hela bottnar i att vi har utvecklats -- om inte över en natt, som Erik Åsbrink sade häromdagen, så åtminstone över tiden. Det har skett en förändring på arbetsmarknaden när det gäller arbetslivet. Vi ser, och försöker möta, de nya behov som utan tvivel finns på arbetsmarknaden. Vi vill inte tvingas att steg för steg anpassa oss till en ofrånkomlig utveckling. Det gäller t.ex. mannekängerna och en del andra grupper. I stället måste vi redan från början försöka göra det möjligt att möta nya behov via t.ex. enskilda specialister på detta område. I den delen måste jag hålla med Elver Jonsson när han säger att socialdemokraterna staplar förbud, regler och tillstånd på varandra då de hanterar verkligheten. Det är vad jag ville ha sagt om detta med inneord. Sedan vill jag citera vad som står i proposition 124 ''Sett ur samhällets synpunkt torde det emellertid stå helt klart att den av mig föreslagna uppmjukningen av dagens restriktiva lagstiftning kan bidra till att effektivisera arbetsmarknadens funktionssätt genom en ökad rörlighet och flexibilitet.'' Här har vi alltså ett av inneorden. ''En jämnare löneutveckling och rationaliseringsvinster av skilda slag är exempel på sådana positiva effekter som på sikt kommer hela arbetsmarknaden till godo, - -.'' Så säger alltså arbetsmarknadsministern Mona Sahlin.

Herr talman! Tips eller inte, men som den gode sociala hyllare av marknadsekonomin som jag är har jag uppfattningen att vi skall undvika monopol. Men på ett område behövs det monopol. Sten Östlund nämnde vad det handlar om. Just för att marknadsekonomin är vida överlägsen andra former bör den utnyttjas i alla goda verksamheter. En bra platsförmedling menar jag hör hemma inom området god verksamhet. Sten Östlund är rädd för att jag skulle öppna slussarna för allt som är bekymmersamt i och med en ändring av lagstiftningen. Men lagstiftningen skall väl ändå inte frikopplas i övrigt. Vi har ju en mängd bestämmelser som säger hur en seriös verksamhet också på ett område som detta skall ske. Så något om Malmö socialförvaltning, som hade synpunkter på detta med bristerna i förmedlingsarbetet. Sten Östlund säger att man kan få ett intryck av att förmedlingen också skall ta på sig ansvaret för rekryteringsarbetet och att det väl inte är meningen. Jag vill då framhålla att det nog inte finns någon riktig knivskarp gräns i det här avseendet. En aktiv platsförmedling som kan hänvisa många arbetssökande och hjälpa dem att finna den rätta arbetsuppgiften innebär naturligtvis att rekryteringsarbetet underlättas oerhört mycket, och det är något av vitsen med arbetsförmedlingen som sådan. Jag har egentligen bara en fråga. Sten Östlund ger sig inte bara på oppositionen -- den må vara liberal, borgerlig eller kommunistisk -- utan han ger sig också på regeringen genom sitt förslag i arbetsmarknadsutskottet. Han underkänner regeringens förslag. Min fråga blir då: Varför har socialdemokraterna gått ifrån regeringsförslaget på vitala punkter? Min slutsats, herr talman, är att det förslag som föreligger är omöjligt för att kunna utgöra ett tillräckligt konstruktivt verktyg in på 90 talet. Det har för många brister, och därför måste det avvisas.

Herr talman! Sten Östlund säger att han vill skydda arbetsförmedlingsmonopolet. Frågan är: Skyddar man det med den föreslagna lagstiftningen? Jag anser att man luckrar upp det, och det är jag inte ensam om. Nu är frågan vem som har rätt i denna tvist. Jag är nästan benägen att tro att regeringskansliet kör över Sten Östlunds LO-kamrater. Frågan är egentligen varför. Är det så att den kommande EG anpassningen, som det faktiskt står tydligt och klart i propositionen, är argumentet för att öppna privata arbetsförmedlingar och faktiskt springa före övriga Europa? Det står också tydligt och klart i propositionen. Man talar nämligen om att f.d. Västtyskland har en offentlig lagstiftning som i vissa avseenden är mera restriktiv till uthyrning av arbetskraft än den i propositionen föreslagna. Ändå skriver man att man skall gå före andra länder. Är det grunden för att man nu vill göra så här? Det skulle vara intressant att få veta det. Att motivera detta med att det är ett försök att åstadkomma sådana förhållanden att folk lättare kommer ut på arbetsmarknaden är avancerat struntprat.

Herr talman! Sten Östlund visade verkligen prov på kluvenhet i den högre skolan, när han sade att han ansluter sig till marknadsekonomin men, sade han, det finns ett område där marknadsekonomin inte skall få slå igenom, nämligen arbetsförmedlingsområdet. Detta är en ganska egendomlig syn på marknadsekonomin, måste jag säga. Men så är det när det gäller socialdemokraterna och marknadsekonomin. När man blir tillräckligt trängd måste man erkänna att marknadsekonomin ändå är det som vi måste ha inom alla områden för att vi skall kunna hävda oss. Jag behöver bara ta det senaste exemplet som visar, Sten Östlund, hur nödvändigt det är med marknadsekonomin -- postbefordran. Det visar sig där nu att när posten får konkurrens då ropar man därifrån högljutt på hjälp för att slå vakt om monopolet, för man klarar inte konkurrensen. Jag tror att det är på samma sätt när det gäller arbetsförmedlingsområdet. De tjänster som arbetsförmedlingarna ger och skall ge är viktiga. De kommer att finnas kvar också i offentlig regi i mycket stor omfattning, men jag tror att ett komplement till den offentliga arbetsförmedlingen med privata förmedlingar av olika slag kommer att göra hela hanteringen av förmedlingar av jobb både effektivare, billigare och bättre. Jag tycker, Sten Östlund, att vi kan vara överens om att med monopolet stagnerar produktionen av tjänster i det här fallet. Verksamheten blir dyr, stelbent, byråkratisk och ineffektiv. Jag tycker att det finns skäl att se till att arbetsförmedlingsmonopolet, och de sista monopolen, skall luckras upp. Till sist: Jag tror inte på monopol när det gäller vin och sprit heller. Jag tror att där kommer inte minst ungdomen att förstå att man inte köper mer sprit därför att monopolet luckras upp. Det problemet skall man nalkas på ett annat sätt och med andra metoder.

Herr talman! Den sexmånadersregel som jag har talat om finns i 9 §, punkt 4 om Sten Östlund vill begrunda det närmare. Frågan är närmast vem, med en sådan regel i tillämpningen, som är arbetsgivaren vid exempelvis statlig anställning eller i stora koncerner, typ Ericsson. Jag skall fortsätta där jag slutade i min förra replik, där jag citerade ur Mona Sahlins proposition. Hon pekar på de positiva effekter som rimligen kommer arbetsmarknaden och samhällsekonomin till del, både nu och i framtiden, med de uppmjukningar i arbetsförmedlingslagen som föreslås. Då är min fråga till Sten Östlund: Är det konsekvent att tro att dessa uppmjukningars positiva effekter stannar exakt vid den gräns som anges i propositionen? Vore det inte konsekvent i stället att gå vidare på det sätt som vi har föreslagit i vår trepartimotion, att tillåta enskilda alternativ som komplement till den offentliga arbetsförmedlingen? Skulle inte de positiva effekterna snarast förstärkas med en större frihet för idérika människor och företag på det här området? Jag är alldeles övertygad om att så skulle bli fallet om vi fick möjlighet att forma en ny lag på det här området och med våra intentioner. Det innebär inte att marknaden släpps loss i ett något slags laissez-faire-samhälle. Det tror jag inte kommer att existera på 90-talet. Visst är det märkligt att den här hotbilden dyker upp hos arbetsmarknadsutskottets socialdemokrater, medan länsarbetsdirektör efter länsarbetsdirektör plus AMS-chefen själv säger, som jag sade i mitt anförande: ''Vi är världens bästa arbetsförmedling. Vi tror att vi kan stå på egna ben utan monopolets status.'' Men det tror alltså inte Summan av debatten är att socialdemokraterna i riksdagen snart sagt är de enda som tror att monopol skapar effektivitet, valfrihet, flexibilitet. Vi tror det inte. Herr talman! Jag har samma yrkande som Erik Holmkvist, och jag tror inte att jag behöver upprepa den exakta ordalydelsen.

Herr talman! Erik Holmkvist fällde ett ord som jag kan se bevingat fladdra här i salen över oss alla. Han sade att det finns prov på kluvenhet av den högre skolan här inne, och det tycker jag verkligen kännetecknar hela denna diskussion. Det här är det svåraste ärende jag har haft ansvar för under hela min korta period som politiker på riksnivå. Det här anförandet är också det sista här under plenum under denna samma min korta tid som politiker på riksnivå, med undantag för ett snabbinhopp om inlandsbanan senare i kväll. Jag frågar mig: Är ett dåligt beslut bättre än ett uppskjutet beslut? Vilket beslut av flera dåliga skall stödjas? Vilket beslut är sämst när alla är så oöverskådliga att ingen människa av kvinna född kan avgöra vad som är bra eller dåligt, eftersom vartenda beslut har två sidor? Vilka är de nya reella behoven som det talas om? Har människor förändrats på 56 år? Är det inte längre risk för utnyttjande av de socialt svaga? En liten suck: Kunde jag inte ha sluppit det här sista-minuten-bekymret? Men arbetet med den här propositionen har i alla fall i högsta grad bidragit till min självkännedom. Jag har fått en påminnelse om att jag är en dålig politiker, eftersom jag inte vet vad jag skall göra när jag under arbetets gång upptäcker att den ställning jag har intagit blir alltmer ohållbar, att inget alternativ finns som är trovärdigt. Skall jag visa mig ståndaktig och påstå att det fattade beslutet är rätt? Alla eller ingen har ju rätt. Så invecklat har samhället blivit, så grundat på konkurrens och ekonomisk vinning, att vi aldrig kan hitta svar på de svåra frågorna, de svar som förverkligade kan stödja de grundläggande villkoren för alla människor, för natur och framtid. Egentligen är det mycket roligare och viktigare att handla i stället för att tala. Jag skall under resten av mitt liv försöka göra det. Jag vill inte påstå att det är fel att tala. Det måste till överläggningar för att komma så nära samhälleliga sanningar som möjligt, men jag gläder mig åt att kunna ägna mig åt enklare sammanhang, där det är lättare att avgöra om ens handlingar för framåt eller bakåt. Nu till det svåra ärendet. I propositionen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft föreslås en ny lag, vari det principiella förbudet att bedriva arbetsförmedling i förvärvssyfte bibehålls. För s.k. head-hunters förelås lättnader. De kan efter tillstånd av AMS ägna sig åt sin verksamhet utan att klassas som lagbrytare. Likaså bryts verksamheter som gäller uthyrning av arbetskraft ur begreppet arbetsförmedling och legaliseras -- nota bene med vissa inskränkningar för att skydda arbetstagarna från att hamna i svårigheter. Vissa ändringar i MBL förelås för att stärka fackens inflytande i dessa frågor. Utskottet stödjer propositionen men föreslår att möjligheter för ett företag att anlita uthyrd arbetskraft skall begränsas ytterligare. Företaget kan hyra enbart extra arbetskraft. Detta är en viktig inskränkning jämfört med propositionens förslag, en inskränkning som verkligen förändrar innehållet i den proposition som vi ursprungligen hade att ta ställning till. För att propositionen skall kunna avslås har de borgerliga och vänstern ingått en ohelig allians. Moderaterna, folkpartiet och centern yrkar avslag på propositionen i dess helhet och lägger i motioner fram förslag om en betydligt friare arbetsförmedling och ett uppbrutet monopol, medan vänstern vill att propositionen skall avslås för att den enligt deras mening har lossat för mycket på den samhälleliga kontrollen. Vänstern ser i de föreslagna lättnaderna en fara för att den svenska arbetsrättsliga modellen för medinflytande kan komma att luckras upp allteftersom uthyrning av arbetskraft blir vanligt förekommande på arbetsmarknaden. Eftersom vi i miljöpartiet ansåg att propositionens förslag var ett steg på vägen mot en friare arbetsförmedling, hade vi tänkt stödja den, men med tanke på all den kritik som propositionen har fått, också från socialdemokrater, anser vi att det är bättre att i första hand begära återremiss, så att ett mer genomarbetat lagförslag kan föreläggas riksdagen. Framför allt är det svårigheten med att juridiskt tolka det oklara förslaget som har fått oss att ändra mening. Vi yrkar alltså på återremiss.

Herr talman! Som en kommentar till Anna Horn af Rantziens inlägg vill jag säga att hon förvisso inte är någon dålig politiker. Jag skall försöka mig på en betygssättning i dessa sista skälvande dagar av den mandatperiod som är Anna Horns sista. Om hennes parti hade varit besjälat av samma arbetsintensitet och goda omdöme som Anna Horn oftast har visat, hade bekymren varit mindre. Det är inte bara Anna Horn af Rantzien som tycker att detta ändå är svårt. Regeringen har tydligen vacklat i sina ståndpunkter, trots att man har tillgång till en hel rad kompetenta tjänstemän här i dag och ännu fler inom departementen. Man har arbetat i sex år och inte kommit särskilt långt. Som jag sade är det ett halvhjärtat förslag som regeringen har lagt fram. Vill man se en regering som åker slalomturer, kan man se på nästa ärende som skall behandlas här i kväll. Där finns alla besked från samma statsråd, Anna Horn af Rantzien behöver inte vara alltför nedslagen. För min del anser jag att det finns anledning att genomarbeta detta förslag ytterligare. Därför bör ärendet skickas tillbaka till kanslihuset. Förhoppningsvis kan en ny regering ta sig an förslaget och anpassa det till den 90-talets arbetsmarknadspolitik som vi behöver. Det vore därför inte klokt att låta ett yrkande om återremiss vinna bifall, eftersom arbetsmarknadsutskottet knappast har vare sig den ork, den kapacitet eller den politiska sammansättning som gör det möjligt att komma längre än vad vi hittills har gjort. Jag instämmer i det yrkande som här har framställts av Erik Holmkvist, Karl-Erik Persson och Göran

Herr talman! Reaktionen i vårt eget land och utomlands på regeringens förslag med anledning av det s.k. Britanniamålet är mycket stark. Förslaget får ett underkännande från praktiskt taget alla håll. Det är egentligen bara beställaren, facket, som applåderar. Herr talman! Jag vill allra först redovisa några mycket korta sammandrag av de remissyttranden som har lämnats och som borde ha legat till grund för regeringens ställningstagande vid utformningen av denna proposition, men enligt min mening har inte remissyttrandena satt några sådana spår efter sig. Näringslivets huvudorganisation i Norge säger i sin skrivelse: ''Det nordiska samarbetet på arbetsmarknaden hotas''. Juridikprofessor Michael Bogdan i Lund, som har ett särskilt intresse för dessa frågor säger: ''De föreslagna ändringarna i medbestämmandelagen kommer att uppfattas som ett nytt diskriminerande handelshinder av vår omvärld och ökar rättsosäkerheten för utländska konkurrenter''.

I så fall skulle de administrativa kostnaderna för att kontinuerligt omkalkylera löner, helgdags eller övertidsersättningar etc. bli så höga att möjligheterna att utnyttja fördelarna av den inre marknaden i praktiken skulle försvinna för många företag''.

Advokat Lars Boman med inriktning på sjö och transporträtt säger följande: ''Enligt min uppfattning strider lagförslaget bland annat mot ILO konvetionerna 87 och 98 om föreningsfrihet och kollektiv förhandlingsrätt. Det måste stå varje arbetstagare fritt att organisera sig och låta den egna organisationen sluta avtal utan att tvingas till kollektivavtalsreglering genom annan organisation''.

''Med hänvisning till de starka invändningar som från olika utgångspunkter kan riktas mot det här aktuella lagändringsförslaget, anser SPK att det inte bör genomföras.'' Svea hovrätt är ytterst tveksam och menar att om förslaget ändå skall genomföras, skall det ske i begränsad form och under vissa förutsättningar. Sjöfartsverket skriver: ''Ett fartyg i internationell trafik, som anlöper svensk hamn, är inte jämförbart med en utländsk arbetsplats, ordet använt i sin gängse betydelse, i Sverige. Mot bakgrund av den allmänna utvecklingen mot en ökad integration mellan länder kan man inte utesluta risken av att svenska fartyg med svenska avtal kan utsättas för aktioner utomlands i syfte att ersätta de svenska avtalen med andra avtal.'' Kommerskollegium skriver i sitt svar: ''Det vore synnerligen olyckligt om Sverige införde regler som står i uppenbar strid med de principer som EES avtalet skall grundas på och som strider mot överenskommelser som uppnås i de pågående integrationsarbetet.'' ''Som har framgått i det föregående är det arbetsdomstolens mening att det remitterade förslaget bör överarbetas och fullständigas i åtskilliga avseenden innan det ägnar sig som underlag för ett beslut i lagstiftningsärendet.'' ''Fakultetsnämnden avstyrker förslaget till lagändring i nu föreliggande utformning, eftersom förslagets innebörd och verkningar är svåra att överblicka och förslaget vidare kan tänkas komma att stå i strid med EG-rättens regler om fri rörlighet för tjänster och dess förbud mot diskriminering av nationalitetsskäl.'' ''En grundläggande rättsgrundsats i såväl Sverige som de flesta andra länder är att ingångna avtal skall gälla. Rent principiellt är det ingen skillnad på kollektivavtal ingångna i Sverige eller utomlands. Vid en tidpunkt när Sverige alltmer internationaliseras är det viktigt att man i normalfall tillerkänner utländska avtal samma status och respekt som svenska avtal.'' Kommunförbundet avslutar på följande sätt: ''För närvarande är den svenska ekonomin på många sätt ytterst ansträngd. Att i en sådan situation vidga möjligheterna till stridsåtgärder är oansvarigt.'' Landstingsförbundet skriver kort: ''Internationella integrationssträvanden på olika sektorer inklusive arbetsmarknadssektorn talar för att länder bör respektera varandras lagstiftning och civilrättsliga avtal såvitt inte mycket starka skäl talar i annan riktning.'' Några sådana skäl hade Landstingsförbundet inte enligt vad som framgår av dess skrivning funnit. ''SAV anser att den föreslagna regeln ger allt för stora möjligheter till stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal. SAV avstyrker därför den föreslagna lagregeln.'' Till sist, herr talman, skriver Sveriges redareförening: ''Ett land med internationella ambitioner som stiftar lag med vars hjälp man sätter sig till doms över rättsordningen i andra länder och hänsynslöst kör över gällande avtal kan inte påräkna annat än fördömanden från omvärlden.'' Man säger fortsättningsvis: ''Det görs inga egentliga försök i förslaget att definiera begreppet arbetsplats i Sverige.

Alltså en förödande kritik av förslaget. Som ledamot av denna kammare men även som vanlig Svensson i vårt land vill jag säga att den möda som dessa remissorgan har lagt ned borde ha satt spår i resultatet, men så är icke fallet. Remissinstanserna är således nästan undantagslöst förödande och starkt kritiska till lagförslaget om ändring i MBL -- den s.k. Lex Britannia. Det är i princip bara beställarna -- facket som är positiva. De ändringar som regeringen gjort efter remissrundan är att anse som enbart kosmetiska. Regeringen tar här en internationellt stor risk och -- som också visas i remissvaren -- repressalier och motåtgärder kan komma som ett brev på posten. Moderata samlingspartiet anser att regeringens förslag är illa genomtänkt och skadligt för Sveriges relationer med framför allt EG. Genom förslaget blir det möjligt för svenska fackliga organisationer att genom stridsåtgärder påtvinga svenska kollektivavtal och tillämpning av svenska lagar och rättspraxis på utländska arbetsgivare och arbetstagare verksamma -- kortare tid eller mer långvarigt -- i Sverige. Dessutom ges fackliga organisationer obegränsade möjligheter till internationella solidaritetsaktioner riktade mot arbetsgivare utanför vårt eget lands gränser. En grundläggande princip i det internationella samarbetet måste vara att avtal ömsesidigt respekteras oberoende av i vilket land de träffats, under förutsättning av att de inte är uppenbarligen orimliga eller grundar sig på regler som inte är allmänt erkända i den internationella rättstillämpningen. I Sverige är det av tradition i första hand starka fackliga organisationer som har att tillvarata arbetstagarnas intressen. Lagstiftningen har skrivits utifrån förutsättningen att praktiskt taget hela arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal. Förekomsten av kollektivavtal innebär också i det närmaste total fredsplikt parterna emellan. Andra utvecklade demokratiska marknadsekonomier har en arbetsrättslig lagstiftning som grundas på andra principer. I många fall har man valt att i lag införa olika minimibestämmelser som reglerar anställningsvillkor o.d. Det är anmärkningsvärt att regeringen i ett läge då Sverige ligger i förhandlingar om ett utvidgat samarbete med Europeiska gemenskapen inom ramen för EES, då riksdagen har beslutat om en svensk medlemskaps ansökan och då vårt internationella beroende också i övrigt ökar föreslår en lag som är avsedd att skydda svensk arbetskraft från europeisk konkurrens. Artikel 7 i Romfördraget förbjuder all diskriminering grundad på nationalitet i frågor som täcks av fördraget. Artiklarna 59--60 anger att inga hinder får finnas mot att företag i ett EG-land tillhandahåller tjänster i ett annat land EG-land. Fri rörlighet för tjänster innebär att svenska företag får rätt att åtaga sig utförande av tjänster inom andra EES resp. EG-länder utan att utsättas för diskriminering i jämförelse med företag i värdländerna. I gengäld får utländska företag som utför tjänster i Sverige inte heller diskrimineras. EG-rätten kräver likabehandling. Även från GATT-synpunkt medför förslaget implikationer för förhandlingarna om liberalisering av tjänstehandeln. Lagförslaget utgår från ADs dom i det s.k. Britannia-fallet, som avsåg den eventuella lovligheten för en facklig organisation att vidta blockad mot ett i utlandet registrerat fartyg i syfte att undanröja det på fartyget gällande utländska avtalet och ersätta det med ITFs standardavtal. ADs dom innebar att blockaden ansågs olovlig. Regeringen reagerade omedelbart och inte med hjärnan, minsann. En reglering som avser att ge svenska fackliga organisationer rätt att genom konflikt tilltvinga sig svenska avtal, som dessutom äger företräde framför de kollektivavtal som eventuellt redan kan finnas för den berörda besättningen, medför självfallet risker för att svenska fartyg utsätts för repressalieråtgärder i främmande hamnar. Alldeles särskilt känslig är den situation som uppstår då det gäller fartyg som registreras i de nordiska internationella registren, där andra fackliga organisationer inom Norden har godkänt avtalen. Därav kan ses den reaktion som redan nått oss i Sverige, från bl.a. Norge. Ett annat exempel: Vad anser polacker om att det svenska facket tar ifrån dem deras förhandlingsresultat genom fackliga aktioner, förhandlingsresultat som de tillkämpat sig under hård möda? Samtidigt kanske de dessutom på litet sikt berövas sina arbetsmöjligheter. Lagändringen innebär att svenska fackliga intressen tillförsäkras en möjlighet att hindra en skärpning av importkonkurrensen som har sin grund i skillnader mellan svenskt och utländskt löneläge. Den svenska tjänstesektorn skulle också fortsättningsvis skyddas från utländsk konkurrens. Detta står i strid med de frihandelssträvanden som Sverige i andra sammanhang ställer sig bakom. För att åstadkomma den effektivare resursanvändning som är nödvändig för att skapa balans i såväl den svenska som internationella ekonomin, är det i stället nödvändigt att stimulera konkurrensen och avlägsna handelshindren. Vi får till sist inte glömma att vi kan komma att drabbas av motåtgärder. Sverige bygger utomlands för ca 6 miljarder kronor årligen. 80 % av våra transporter sker på utländska kölar. Visst finns det möjligheter för andra länder att vidta motåtgärder. Det talas i propositionen om att andra länder dumpar sina sociala problem på oss. Är det de nordiska länderna som avses med denna sociala dumpning, eftersom dessa länder drabbas av våra åtgärder? Det är mycket som är oklart i den arbetsrättsliga lagstiftningen nu när vi går in i EG. Därför anser vi att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning i frågan. Med vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation nr 1 till detta betänkande.

Herr talman! Om vi i det förra betänkandet beträffande ny arbetsförmedlingslag hade synpunkten att rubriken var oegentlig, gäller det i ännu högre grad detta betänkande. De fredspliktsregler som föreslås är mycket långtgående och sträcker sig i princip över hela arbetsmarknaden och inte, som man kan förledas tro av rubriken, enbart till frågor som rör verksamhet i hamnar kring utländska båtar. Från liberalt håll har vi i en gemensam motion tillsammans med centerpartiet yrkat avslag på propositionen. Motiven är flera. För det första gäller det en utomordentligt svår juridisk och arbetsmarknadspolitisk materia. De tvärsäkra svaren tål inte att exponeras i sammanhanget. Trots försök till försiktighet kan de lätt leda till långtgående komplikationer. Vi har för övrigt en lång tradition på den svenska arbetsmarknaden med kollektivavtal där arbetsmarknadens parter har långtgående inflytande. För det andra har vi arbetsmarknadsverkets aktiva engagemang som myndighet. För det tredje har vi en specialdomstol som avgör tvister på arbetsmarknaden. Denna tradition står i bjärt kontrast till vad många andra länder har, där man inte har avtalsreglering utan där oftast lagstiftning gäller. Den fråga som måste resas är: Hur skall vi förhålla oss till ett utvidgat samarbete med andra länder -- länder som inte har en svensk eller nordisk arbetsmarknadstradition? Det är här, herr talman, som vårt yrkande om en särskild arbetsrättslig utredning kommer in. Det här är en stor fråga. Den är juridiskt och arbetsrättsligt komplicerad, och det är lätt att man inte överblickar konsekvenserna utan får oförutsedda effekter. Nu är det inte bara oppositionen som har sett det så. Regeringen har haft mer än vanlig vånda inför frågan. Arbetsmarknadsministern var i ett tidigt skede positiv till en lagförändring som liknar det vi nu har fått. Vid ett senare tillfälle satte hon tummen ner och sade nej till förändring, för att sedan litet hastigt, för att inte säga hafsigt, snickra ihop en proposition som presenterats för riksdagen under våren. Det förslag som departementet framförde i en promemoria stötte ju på oväntat hård patrull. Jag tror att det, herr talman, var orsaken till att statsrådet Sahlin ändå har tvekat in i det sista. Det råder inget tvivel om att man i så här komplicerade frågor tar en stor risk då man yxar till en helt annan konstruktion ''i sista minuten'' och slänger fram för den lagstiftande församlingen. Vad är skälet till att vi från oppositionens sida föreslår riksdagen att säga nej till regeringens förslag och i stället låta en stor parlamentarisk arbetsrättslig utredning se över hela frågan i dess djup och bredd? Självfallet finns det risker för s.k. social dumpning på arbetsmarknaden. Men det är inte det som problemet primärt handlar om. I det korta perspektivet kan det hanteras -- som hittills -- genom att de arbetstillstånd som ges sköts av ansvarigt ämbetsverk. I ett längre perspektiv kan de här frågorna bli något mer närgångna. Det är därför som vi vill ha denna mycket breda genomlysning och ett väl genomtänkt och utarbetat lagförslag. Det råder inget tvivel om att den önskan som Sverige samtidigt har att också engagera utländska entreprenörer -- precis som svenska byggentreprenörer och andra företag skall få chans att verka utomlands -- med nödvändighet kräver en genomtänkt lagstiftning på det här området. Vi eftersträvar ju i andra sammanhang -- genom att söka medlemskap i EG m.m. -- att öppna oss och utvidga våra marknader på valutaområdet, på tjänstesektorn, på industrimarknader, men framför allt för utbyte av varor och tjänster. Handelsmarknaden och arbetsmarknaden blir utomordentligt viktiga plattformar för ett sådant utvidgat samarbete i Europa. Att i det läget störta i väg med en osäkerhet som egentligen ingen betvivlar vore oklokt. Till svensk tradition på arbetsmarknaden hör också att de förändringar som har skett genom årtionden av reformarbete har tillkommit stabila grunder och under en betydande värdgemenskap. Den har i hög grad kunnat upprätthållas på politiskt håll, men också bland arbetsmarknadens parter. Genomgående har det varit ett gediget beredningsarbete, det har haft gott stöd i remissopinionen och det har förväntats kunna fungera väl i den praktiska tillämpningen. Propositionen har inte levt upp till traditionerna när det gäller något av dessa kriterier. Detta, herr talman, borde leda till eftertanke och besinning. Jag yrkar bifall till reservation 2 innebärande avslag på proposition 162.

Herr talman! Erik Holmkvist har från denna talarstol gjort en utmärkt remissammanställning. Elver Jonsson har tillfört frågan ett antal saksynpunkter. Därför kan jag för egen del vara rätt kortfattad.

Detta torde leda till att vi förr eller senare, troligen förr, får enhetliga regler i Europa och EG för hur vi skall förfara i sådana sammanhang. Jag tror därför att det är fel att vi i kväll står här och diskuterar detta lagförslag. Det vore mycket bättre om parterna tog till sig litet av gammal Saltsjöbadsanda och diskuterade praktiska förhållningsregler, dvs. hur man skall förhålla sig till varandra när denna typ av situationer uppstår. Därför är det inte bra med en svensk lagstiftning nu. Jag yrkar bifall till den reservation som centern och folkpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Det ärende som behandlas gäller utskottets betänkande 21 och har rubriken Vissa fredspliktsregler. För att vi skall veta vad det handlar om har även rubriken Lex Britannia lagts till. Få lagstiftningsärenden har enligt min mening blivit så missförstådda som detta förslag. Men jag vill med en gång säga att jag har en viss förståelse för det. Frågan är svårhanterlig. Arbetsrätten kan ibland vara ganska svårtillgänglig. Men när man lyssnar på Erik Holmkvist och hans genomgång blir man litet förskräckt. Har man arbetat så pass länge som vi ändå har gjort med denna fråga och ändå inte begriper mer, är det litet grand för mycket även för en moderat. Jag vill börja med att berätta litet om vad lagförslaget egentligen syftar till. Vi tänker oss att ett utländskt företag skall bedriva verksamhet här i landet. Om företagaren har med sig utländsk arbetskraft, krävs det arbetstillstånd enligt utlänningslagen. Detta gäller naturligtvis inte nordiska medborgare. I Norden har vi sedan länge en gemensam arbetsmarknad. AMS skall besluta om riktlinjer för bedömningar av sådana här ärenden om arbetstillstånd. Arbetsmarknadens parter skall få tillfälle att yttra sig innan riktlinjer bestäms. Parterna får också yttra sig i principiellt viktiga enskilda ärenden om arbetstillstånd. Detta har i praktiken inneburit att de fackliga organisationerna har avstyrkt ansökningar om arbetstillstånd om inte lön och andra villkor motsvarat vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Anställningsvillkoren har i sig varit en av de faktorer som man har beaktat i samband med tillståndsgivningen. Det har därför inte varit möjligt för utländska arbetsgivare att bedriva verksamhet på villkor som alltför mycket har avvikit från vad som är normalt här i landet. Jag vill betona att det inte har rått någon oenighet om det systemet. Man har varit överens om att när arbete utförs här i landet skall vi inte acceptera att det sker under villkor som inte överensstämmer med vad som allmänt gäller på den svenska arbetsmarknaden. Med ett närmande till Europa kommer saken i ett annorlunda läge. Den fria rörligheten för såväl företag som arbetskraft kommer att medföra att vi inte längre kan upprätthålla kravet på arbetstillstånd för utländsk arbetskraft. Myndigheterna kommer inte längre att i samma utsträckning kunna kontrollera att arbete utförs på villkor som vi anser vara någorlunda godtagbara. Den fria rörligheten kan därmed få oönskade sociala effekter. Det uppstår en risk för det som kallas social dumpning. Den ökade välfärden som vi på de flesta håll strävar efter kan motverkas. Det här är ett problem inte bara för oss i Sverige. Även inom Europeiska gemenskapen förs diskussioner om hur man skall kunna skapa regler som stärker arbetstagarnas ställning. De här diskussionerna inom EG är ännu så länge i ett inledande skede. I bakgrunden ligger att sådana frågor som arbetstid, ledighet osv. skall komma även den utländska arbetskraften till del om rättigheterna grundar sig på lagstiftning eller kollektivavtal. När det gäller lönen förs diskussionen mot bakgrund av att t.ex. minimilön, som följer av lag eller avtal, skall gälla även för de ditresta -- åtminstone om arbetet inte är högst tillfälligt. Jag sade att social dumpning inte var ett problem bara för oss i Sverige. Men i ett sammanhang kan det bli mer problematiskt för oss. Det har samband med våra djupt rotade traditioner på arbetsmarknaden. I alla demokratiska länder anser man att det är nödvändigt med sociala skyddsregler av olika slag för att värna om arbetstagarnas intressen. I vissa länder använder man sig huvudsakligen av lagregler. I andra länder -- som i Sverige -- är det i stor utsträckning genom avtal som frågorna regleras. På den svenska arbetsmarknaden finns starka organisationer, som organiserar en mycket stor del av arbetsmarknaden, både på arbetsgivar och arbetstagarsidan. Den svenska arbetsrätten bygger på tanken att det är de fackliga organisationerna som i första hand skall ta tillvara arbetstagarnas intressen. Lagstiftningen syftar till att skapa goda förutsättningar för det. På den absolut största delen av arbetsmarknaden har parterna träffat kollektivavtal. Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa avtalets regler även gentemot sådana arbetstagare som inte är medlemmar i facket. På den del av arbetsmarknaden där avtal inte finns, utgör kollektivavtalen ändå norm för vad som skall gälla mellan arbetsgivaren och de anställda. På det sättet kan man säga att kollektivavtalen i praktiken täcker hela arbetsmarknaden. Kollektivavtalen är alltså det dominerande instrumentet för att ta till vara de enskilda arbetstagarnas intressen. Vi anser att denna modell i praktiken ger arbetstagarna ett skydd som är svårt att åstadkomma på annat sätt. Härigenom skiljer vi oss från många andra länder som har andra traditioner och andra förutsättningar. Det innebär att det skulle vara väldigt främmande för oss att i en lag reglera t.ex. minimilöner. Det hade naturligtvis annars kunnat vara ett sätt att motverka social dumpning. Det gäller då att finna en annan väg. Vi måste skapa förutsättningar för de fackliga organisationerna att även i ett mer integrerat Sverige fullgöra sin uppgift att ta till vara arbetstagarnas intressen. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder är grundlagsskyddad. Varje arbetsgivare här i landet riskerar att bli utsatt för stridsåtgärder när en facklig organisation vill få till stånd ett avtal om de villkor som bör gälla i verksamheten. När ett avtal har träffats blir läget annorlunda. Då inträder i stället fredsplikt. Kollektivavtalet ses som ett fredsdokument. Genom avtalet ersätts den fria stridsrätten av en fredsplikt. Man får inte ta till stridsåtgärder för att man vill upphäva eller ändra i avtalet. Detta är väl en rimlig ordning om vi tänker oss kollektivavtalet som resultatet av en kraftmätning i fria förhandlingar mellan starka organisationer på den svenska arbetsmarknaden. Den situation som skulle kunna göra det särskilt problematiskt för Sverige uppstår när ett företag från utlandet kommer hit för att utföra arbete. Om det företaget är bundet av ett kollektivavtal med en utländsk facklig organisation kan avtalet vara skyddat mot stridsåtgärder -- trots att avtalet kanske på intet sätt svarar mot det som vi här i Sverige anser rimligt i fråga om anställningsvillkor. Stridsåtgärder får alltså inte sättas i gång av de svenska fackliga organisationerna för att ändra eller upphäva detta avtal. Man skulle kunna uttrycka det så, att det här företaget drar nytta av de långtgående fredspliktsregler som vi i själva verket har här i landet. Jag vill då påpeka att på många håll i Europa medför ett kollektivavtal inte någon fredsplikt i sig. Vi har ganska nära till sådana länder. Det gäller Danmark, Tyskland och Nederländerna, och det finns flera. Fredsplikten gäller inte bara dem som själva deltar i en konflikt. I Sverige ställer vi också krav på de organisationer som verkar på arbetsmarknaden. Även om organisationen inte själv är bunden av ett kollektivavtal är den förhindrad att anordna eller på något annat sätt föranleda en olovlig stridsåtgärd. Organisationen får inte heller lämna stöd till eller medverka vid en sådan stridsåtgärd. Man kan uttrycka det så att organisationerna på den svenska arbetsmarknaden har ett allmänt ansvar för att fredsplikten upprätthålls. Herr talman! Upphovet till de lagändringar som behandlas i betänkandet är den numera välkända s.k. Britannia-domen. I domen fastställer arbetsdomstolen att regeln om organisationernas allmänna ansvar för fredsplikten -- det är alltså 42 § i medbestämmandelagen -- gäller även om det är fråga om stridsåtgärder i Sverige för att undanröja eller få till stånd ändring i ett kollektivavtal mellan utländska parter för en utländsk arbetsplats, stridsåtgärder som enligt tillämplig utländsk lag är olovliga mellan parterna. Domen innebär att 42 § MBL skall gälla även om anknytningen till svenska förhållanden är så svag att lagens regler i övrigt inte skall tillämpas. Den annars gällande principen är att MBL är tillämplig på varje arbetsplats med dominerande anknytning till Sverige. Sådan anknytning finns om arbetet skall vara stadigvarande förlagt hit. MBL kan också vara tillämplig på arbete som utförs utomlands, t.ex. om både arbetsgivare och arbetstagare är svenskar. Man följer de sedvanliga normerna vid s.k. lagkonflikter. Det förslag som vi nu behandlar går ut på att begränsa den svenska lagens tillämpningsområde i förhållande till vad som gäller enligt Britanniadomen, inte tvärtom, som många tycks tro. Förslaget innebär att bestämmelserna om organisationernas ansvar för fredsplikten skall gälla endast om de arbetsförhållanden som stridsåtgärderna riktas mot har en dominerande anknytning till Sverige. Om anknytningen är svag så skall medbestämmandelagen inte alls vara tillämplig. Förslaget innebär inget annat än att det klart utsägs i lagen att denna 42 § inte heller skall tillämpas i sådant fall. En utländsk arbetsgivare som t.ex. skall utföra en entreprenad här i landet under sådana omständigheter att medbestämmandelagen inte är tillämplig, kommer alltså i fortsättningen inte att vara skyddad av lagens långtgående fredspliktsregler. Genom detta förslag skapar vi förutsättningar för en sund konkurrens på lika villkor mellan svenska företag och näringsidkare från andra länder. Det är detta som förslaget i första hand handlar om. Genom förslaget får de fackliga organisationerna också bättre möjligheter att delta i internationella solidaritetsaktioner. Herr talman! Jag måste säga att jag har litet svårt att förstå den uppståndelse och den kritik som riktats mot förslaget. Är det så att kritikerna inte har förstått förslagets innebörd -- alltså att vi begränsar och inte utvidgar den svenska lagens tillämpningsområde? Eller är det möjligen så att man inte anser syftet bakom förslaget vara godtagbart? Menar man att vi skall godta att arbete utförs här i landet på vilka villkor som helst? Att vi alltså skall acceptera social dumpning? I så fall är det något nytt. Hitintills har det ju rått enighet om att vi som villkor för arbetstillstånd skall kräva rimliga och anständiga arbetsvillkor för hitresta arbetstagare. Eller är det möjligt så att man misstror svenska fackföreningars omdöme och ansvar när det gäller att sätta i gång stridsåtgärder? Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att få svar på dessa två enkla frågor. Med detta ber jag att få yrka bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande AU21.

Herr talman! Jag vill vända mig direkt till Lars Ulander.

Det skulle upphäva nuvarande internationella lagar och praxis, enligt vilka länder är ansvariga för att arbetsmarknadslagar efterföljs på fartygen. Regeringarna fortsätter att starkt betona vikten av dessa principer.'' Det är arton månader sedan. Bush-administrationen informerade då kongressen om vad som framförts av Sverige och andra länder och förklarade sitt eget motstånd mot lagförslaget. Man ansåg ''att gamla principer i internationella lagar och i de internationella umgänget skall gälla, att ett fartygs nationalitet fastställs av dess flagga eller registrering och att flaggstaten har enväldig juristdiktion beträffande interna bestämmelser och fartygens ekonomi''. Beslutet av den svenska regeringen för 18 månader sedan att stödja ett lagförslag som skulle inskränka flaggstatens juristdiktion när det gäller arbetsförhållanden på utländska fartyg i svenska hamnar, skulle mötas med motstånd från andra länder och från internationell sjöfart på samma sätt som hände i USA. Kongressen gick emot det här förslaget. Lars Ulander. Det är 18 månader sedan den här regeringen hade diametralt motsatt uppfattning mot den som man redovisar i dag i lagförslaget. Vilket lappkast! Då säger Lars Ulander: ''Jag har svårt att förstå kritiken mot förslaget.'' Han säger också att den genomgång som jag gjorde från talarstolen i mitt förra inlägg förskräcker honom. Men, Lars Ulander, om genomgången förskräcker är det ju remissinstansernas svar som förskräcker, inte mitt inlägg här. Jag är ju bara budbäraren. Det finns mycket mer att säga, Lars Ulander. Jag hoppas att jag har möjlighet att återkomma ännu en gång. Jag vill till sist fråga Lars Ulander: Hur kan det komma sig att regeringen efter 18 månader så diametralt har bytt fot? Förklara för oss som sitter här hur det kan komma sig!

Herr talman! Lars Ulander sade flera saker som jag hade väntat mig. Men han överraskade med en sak, och det var med att påminna om, som han sade, ''den lagfästa rätten att vidta stridsåtgärder''. Men, herr Ulander, den rätten ville ju den socialdemokratiska regeringen frånta svensk fackföreningsrörelse. Reaktionen blev mycket häftig. Jag tror att det berodde på att detta var en rätt som man inte hade fått, utan en rätt som man hade tagit sig genom en lång facklig kamp. Riksdagen vidtog också stridsåtgärden att avsätta regeringen. Lars Ulander säger att få saker har blivit så missförstådda. Det är säkert riktigt. Det handlar om en svår materia, och dessutom har det dragits några felaktiga slutsatser. Lars Ulander förklarar sedan hur det hela hänger ihop, och det låter enkelt och klart. Han kan inte förstå att oppositionen inte tar detta för gott. Lars Ulander måste tydligen ha missat den förkrossande remissopinion som avvisar dessa tankar och glömt av att arbetsmarknadsministern haft flera åsikter i frågan. Utrikeshandelsministern har bekämpat det förslag som nu presenterats, och att regeringens vånda har varit stor, därom är ingen i tvivelsmål. Lars Ulander säger att Sverige har blivit mer internationellt integrerat och är bekymrad över hur vi skall kunna upprätthålla kravet på arbetstillstånd. Jag tror inte att det är något bekymmer de närmsta åren. I ett längre perspektiv kan det bli komplikationer, som jag tidigare sade, som kan leda till att vi behöver vidta åtgärder. Men det bör ske efter en mycket grundlig beredning. Lars Ulander ställde en fråga, och jag skall vara korrekt och svara på den; Accepterar ni social dumpning? Mitt svar är nej. Min uppfattning är att vi har instrument för att hantera detta, framför allt i det korta perspektivet. Men frågan är så komplicerad att vårt krav om en genomlysning och en utredning på parlamentarisk grund kvarstår. Jag yrkar än en gång bifall till reservation nr 2.
Herr talman! Erik Holmkvist gör en jämförelse mellan den amerikanska lagstiftningen och den svenska. Det visar kanske litet grand hållfastheten i Erik Holmkvists argumentation. Det man protesterade emot i den amerikanska lagstiftningen var att arbetsmarknadslagarnas räckvidd utsträcktes. Vi inskränker för vår del i stället dessa lagar. Dessa saker har inte ett dugg med varandra att göra. Det skulle kanske vara bra om man kontrollerade fakta bakom denna typ av påståenden. Herr talman! Jag har en känsla av att en stor del av den diskussion vi genomlevt med anledning av fallet Britannia har legat på det planet att man hävt ur sig påståenden som man sedan låtit virvla runt i förhoppningen att de skall landa någonstans och att någon skall ta dem till sitt hjärta. Samma sak gäller egentligen Erik Holmkvists genomgång av åsikterna hos den ena professorn efter den andra. Han tog dessutom upp frågan om den norska ambassaden, något som jag trodde att han inte skulle göra av hänsyn till Norges ambassad här i Stockholm. Att man på detta sätt i ett parlament lägger sig i andra länders lagstiftningar är naturligtvis oerhört ovanligt, men nog om det. Jag tror att detta kan räcka som svar till Erik Elver Jonsson säger att arbetet med denna fråga har skett under vånda, att arbetsmarknadsministern har tagit tillbaka vad hon sagt och att det har funnits problem. Det är inte alls på detta sätt. Här har skett en sedvanlig hantering av ett lagstiftningsärende som i sig är svårt. Det är alla lagstiftningsärenden inom arbetsrättens område. Jag vill påstå att det inte varit något stort problem att klara av detta. Om man tillåter företag att komma hit och dumpa löner, innebär detta helt klart en social dumpning. Jag ställde en fråga om detta, men jag måste tydligen formulera frågan till Elver Jonsson på ett annorlunda sätt. Om företag kommer hit och dumpar lönerna, är det en acceptabel situation för

Herr talman! Lars Ulander medgav omedelbart att jag hade rätt. Det han berättade om var precis det vi varnade för, nämligen att andra länder med annan lagstiftning kommer att sätta sig på oss när våra fartyg anlöper deras hamnar. Det är detta som vi varnar för och som remissinstanserna varnat för gång på gång. Det har inte gått upp för Lars Ulander förrän i kväll, när vi är mogna att fatta beslut! Det borde Lars Ulander ha insett långt dessförinnan, kanske redan innan propositionen skrevs. Detta är avslöjande om något. Lars Ulander säger också i ett av sina inlägg att villkor som avviker alltför mycket skall ändras när båtarna kommer till Sverige. Detta är konkurrenshämmande, och det säger också remissinstanserna. Det är ett sätt att slå vakt om den egna produkten och den egna konkurrensförmågan. Detta menar Lars Ulander att vi inte skall godkänna. Lars Ulander kom några gånger tillbaka till frågan om social dumpning. Är det norrmännen som gör sig skyldiga till en social dumpning i Sverige, eller är det en social dumpning som också EG-staterna kommer att göra sig skyldiga till i framtiden? Vi är snart där, medan Sverige skyndar sig att införa en lagstiftning som kommer att diskriminera våra samarbetspartner inom EG. Vi har, Lars Ulander, inte rätt att sätta oss på andra länders lagstiftning och förhandlingsordning för avtal. Britannia-målet var ett försök från fackets sida att göra detta, och arbetsdomstolen sade nej. Lars Ulander säger att det inte är meningen att man skall sätta sig över andra länders lagstiftning, men det blir effekten. Lars Ulander säger att det skall vara fråga om fartyg eller verksamhet som har en dominerande anknytning till Sverige. Men fartyget Britannia hade ju inte en sådan dominerande anknytning till Sverige som motiverade det ingrepp man avsåg att göra och som den nya lagstiftningen ger möjligheter till. Uppvaknandet är för sent, Lars Ulander. Jag beklagar detta. Rösta för vår reservation i morgon, då blir allt bra.

Herr talman! Lars Ulander antydde att arbetet kanske ändå skett under en viss vånda, men att detta är ganska sedvanligt för sådant arbete. Det är möjligt att det förhåller sig så. Det finns ju så många exempel på att regeringen haft många olika uppfattningar och intagit nya ståndpunkter även i mycket stora frågor och svängt 180 grader på några månader. Det räcker med att nämna frågan om EG, energifrågan, frågor om reklam och vad det nu kan vara. Det kan bli så för en regering i upplösning som känner en viss stress inför ett förestående val. Åter till själva sakfrågan, nämligen social dumpning. Självfallet skulle inte någon av de åtgärder som vi från liberalt håll förespråkar kunna befrämja detta. Vår inställning har varit att man i det kortare perspektivet, t.ex. under ett antal år, skall ha verktyg för att hantera detta. Om vi nu tvingas att vidta andra åtgärder genom lagstiftningen, måste detta genomlysas mycket noga. Lars Ulander hade inte någon åsikt om varför det, som jag uttryckt det, fanns en förkrossande remissopinion mot lagförslaget. Den borde väl ändå gjort intryck på utskottets ordförande, även om inte vi andra ledamöter har lyckats med detta. Herr talman! Jag tror att vi först och främst bör vara angelägna om att slå vakt om fackföreningsrörelsen, och en stark sådan, men vi skall ge den de uppgifter som den rätteligen bör ha och inte överlåta myndighetsfunktioner till den.

Herr talman! Både Elver Jonsson och Erik Holmkvist talar om att regeringen struntar i remissomgången. Det har den naturligtvis inte gjort. Den har tagit till sig delar av det som framförts vid remissomgången och sett till att lagen utformats i enlighet med detta. Detta är en myt som moderaterna vid alla tillfällen framför i ett försök att på något sätt smutskasta detta mycket fina land. Moderaterna säger att andra länder kommer att diskriminera Sverige om vi gör på detta sätt, därför att vi har gått ut på ett orimligt sätt gentemot andra länder. Så är det naturligtvis inte alls. Denna lagstiftning är en inskränkning jämfört med den tidigare lagstiftningen. Vad som hände vid Britannia-domen var att arbetsdomstolen tolkade en lagstiftning som vi i det här huset var ansvariga för. Arbetsdomstolen tolkade den på sitt sätt, och naturligtvis också riktigt. Men den tolkades alltså inte på det sätt som var tänkt. Därför måste man göra korrigeringar i lagstiftningen. Detta är alltså ett felaktigt resonemang från Erik Holmkvists sida. Efter den uppräkning av professorer och arbetsgivarorganisationer som han gjorde kan jag mycket väl förstå varför han använde så mycket tid för att försöka förklara detta. Elver Jonsson talar om ett parti som har problem i en stressituation. Jag trodde faktiskt att det var folkpartiet som Elver Jonsson berättade om. Jag vet inte vilken anledning folkpartiet har att känna någon ofantlig glädje med den ena SIFO undersökningen efter den andra som klipper till ganska hårt. Vad det här är fråga om är ett beslut som vi kommer att fatta, ett beslut som är berett på vanligt sätt. Det kommer att bli en lagstiftning som kommer att vara till nytta för dem som behöver den, nämligen de svenska löntagarna.